Fru talman! Jag fick i dag ett brev, där det talas om UNESCO:s minut för freden. Det står så här: ”UNESCOS generalförsamling vädjar till sina medlemsstater att avsätta en minut, klockan 12.00 den 22 mars 1984, som en världsomfattande minuts tystnad för freden. Oavsett vad de är sysselsatta med ombeds män, kvinnor och barn att upphöra med sina verksamheter och deltaga i denna enminutsdemonstration för sin önskan om fred, internationell förståelse och världsomfattande samarbete. Idén till denna minut för freden framlades inför UNESCOS generalförsamling av Greklands kulturminister Melina Mercuri.” Jag har i riksdagen tidigare tagit upp frågan om en tyst minut i Sverige för freden, och jag vidarebefordrar nu denna vädjan från UNESCO:s generalförsamling om en minuts tystnad i morgon kl. 12 som en demonstration för fred, internationell förståelse och världsomfattande samarbete. Ett tryggare och säkrare Sverige och ett tryggare och säkrare Europa — kan vi få det genom Stockholmskonferensen? Vi kan åtminstone hoppas på och arbeta för att vi genom den skall kunna ta viktiga steg närmare trygghet och säkerhet. Den första sessionen av konferensen avslutades i fredags. Enligt min mening har denna varit positiv. Stockholmskonferensen startade när motsättningarna mellan supermakterna var hårdare än på länge och när alla bilaterala förhandlingar mellan dem hade avbrutits. Konferensen blev något av en öppning mellan supermakterna. Världens intresse samlades för en vecka till Stockholm, när 30-talet utrikesministrar talade på konferensen. Ängslan var stor inom vår delegation inför utrikesministrarna Shultz och Gromykos samtal, men förväntningarna och glädjen växte vartefter timmarna gick. I fem timmar samtalade de. Detta samtal medförde av allt att döma att de s.k. MBFR-förhandlingarna återupptogs i Wien förra veckan. Det har självfallet varit en hel del polemik i anförandena under sessionens gång. Men det har också funnits en vilja att åstadkomma något. Sverige har skött sitt värdskap på ett fint sätt. Det har säkert sin betydelse att vi kan skapa en lugn och god atmosfär, där delegaterna trivs. Men framför allt har den svenska delegationen med ambassadör Curt Lidgard i spetsen gjort ett fint arbete för att föra konferensen framåt. Sverige har påtagit sig ett stort ansvar i NN-gruppen och kunde medverka till att ett förslag från åtta av de nio NN-länderna förverkligades. Tidigare hade NATO-länderna presenterat sitt förslag, medan Sovjet hittills framfört sina synpunkter i anföranden. Några reella förhandlingar har ännu inte inletts, och Sovjet och USA har fortfarande olika uppfattningar om efter vilka linjer konferensen skall arbeta. När den återupptas den 8 maj torde man kunna räkna med att Warszawapaktsländerna lägger fram sitt förslag. Förhoppningsvis skall då förhandlingarna kunna komma i gång, även om många svårigheter fortfarande återstår att lösa. Det dokument som NN-gruppen lagt fram speglar NN-ländernas syn när det gäller de säkerhetspolitiska frågorna och anger deras position. Någon brobyggarroll för vår del är det ännu inte fråga om, men detta kan bli aktuellt senare. Vi som ingår i den svenska delegationen har ett ansvar för att informera utåt om konferensen och dess arbete. Det finns anledning att ställa förväntningar på konferensen, men vi måste samtidigt vara medvetna om att den inte sysslar med direkta nedrustningsåtgärder utan med förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder, som gäller manövrer, trupprörelser, observatörer och liknande. Men vi har ett stort ansvar när det gäller att förbereda marken för kommande konkreta nedrustningsåtgärder. I arbetet att åstadkomma ökad säkerhet och trygghet i Europa och för Europas folk får vi inte lämna någon möda ospard. Vi måste vara medvetna om att om vi lyckas att nå avspänning genom denna konferens, innebär det också ökat förtroende mellan supermakterna, ett förtroende som behövs, om vår värld och människosläktet skall kunna bestå. Den nuvarande regeringen följer upp de initiativ som togs i nedrustningsfrågorna av de regeringar i vilka centern medverkade. Det gäller t.ex. frågan om ett avtal om fullständigt stopp för kärnvapenprov. Ett sådant avtal skulle verksamt hindra ytterligare spridning av kärnvapen i världen. Självfallet ställer vi i centern upp bakom detta och andra nedrustningsinitiativ. Vi har här i riksdagen lagt fast målsättningen om en kärnvapenfri zon i Norden som ett led i ett kärnvapenfritt Europa. Det var år 1981. Inom centerpartiet finner vi det angeläget att arbetet med denna fråga går vidare. Vi har i vår nedrustningsmotion föreslagit att en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna tillsätts för att delta i det fortsatta utredningsoch analysarbetet i syfte att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Vi får återkomma till detta när vi så småningom behandlar motionerna. Under senare tid har det uppstått en debatt om vilken inverkan den norska spionen Arne Treholt haft på det svenska ställningstagandet när det gäller kärnvapenfri zon. Arne Treholt tillhör ju det norska socialdemokratiska partiet och arbetade nära ambassadör Jens Evensen, som var en av dem som på nytt aktualiserade zontanken. Att Expressen har gått in och närmare undersökt bakgrunden till det svenska ställningstagandet är givetvis helt i sin ordning — om det inte rent av är en skyldighet för pressen att göra detta. När Carl Bildt däremot drar upp den här frågan i en artikel i Svenska Dagbladet är han, såvitt jag förstår, ute i ett annat syfte. Han vill försöka misstänkliggöra en tanke och en strävan, nämligen frågan om kärnvapenfri zon, som moderaterna visserligen ställt upp på men bara halvhjärtat. Eftersom jag var den som först framställde en interpellation här i riksdagen om en kärnvapenfri zon, 1980, vill jag för klarhetens skull redovisa mina motiv. Avslöjandet att Arne Treholt även spionerade för Irak har möjligen gjort att frågan kommit i ett annat läge. Jag vill dock redovisa mina motiv. Jag deltog 1978 i FN:s nedrustningssession, där det i slutdokumentet bl.a. rekommenderades upprättande av kärnvapenfria zoner. Eftersom jag är av den uppfattningen att varje land skall försöka efterleva sådana dokument, blev redan då grunden lagd för mitt intresse för kärnvapenfria zoner. I början av december 1980 hade de nordiska centerledarna konferens i Oslo. Jag deltog där, och de frågor som avhandlades var just nedrustningsfrågor. Det antogs ett uttalande i vilket man sade att det var angeläget att ge förnyad uppmärksamhet åt rekommendationerna vid FN:s nedrustningskonferens 1978 om upprättande av kärnvapenfria zoner. Det rådde enighet om värdet av att upprätthålla stabiliteten i det nordiska området. Det här gick naturligtvis inte att motstå. Jag åkte hem, läste några artiklar av Jan Prawitz, samtalade med honom som liksom jag satt med i den svenska nedrustningsdelegationen. Så skrev jag interpellationen. Då kände jag inte till Jens Evensen i Norge — och givetvis inte heller Arne Treholt. Jag satte emellertid i gång ett ivrigt studium av frågan, innan jag skulle få svaret på min interpellation. Då upptäckte jag självfallet Evensen och hans bok, även om jag inte fick tag på boken före debatten. Jag blev också medveten om den omsvängning som ägt rum i frågan, bl.a. i Norge. Självfallet kom hela frågan i ett mer positivt läge, då en omsvängning ägde rum, framför allt i Norge. De svenska socialdemokraterna hade vid denna tid ännu inte tagit något initiativ i riksdagen i zonfrågan, men deltog i interpellationsdebatten till följd av min interpellation. Jag motionerade sedan i frågan 1981, och då hade intresset väckts inom flera partier. År 1981 blev det också en gemensam skrivning i utrikesutskottet. Jag har härmed redogjort för mina motiv för att interpellera, vilka alltså inte hade någon som helst anknytning till den norska debatten. Fru talman! De mänskliga rättigheterna kränks i land efter land. Den senaste rapporten från Amnesty International visar att kränkningar förekommer i mera än 115 länder i världen. Människor diskrimineras, förföljs, utsätts för omänsklig behandling, torteras. Det känns mycket bittert att vi inte har kommit längre i vår utveckling, att respekten för människovärdet inte är större. Våldshandlingar riktas inte bara mot män utan också mot kvinnor och barn — som när regeringsstyrkorna i El Salvador halshögg och stympade obeväpnade civila, eller när kvinnor och barn besköts med automatgevär från militärhelikoptrar. Amnesty International har nyligen publicerat en rapport om godtyckliga fängslanden och tortyr i Paraguay. Enligt rapporten torteras politiskt misstänkta nattetid. De blir piskade och utsatta för elektriska chocker. Över huvud taget utsätts de för allehanda raffinerade grymheter. Talla världsdelar förekommer avskyvärda brott mot de mänskliga rättigheterna. Frågan är ändå om inte de värsta brotten förekommer i Iran. FN-rapporter vittnar om summariska och godtyckliga avrättningar, tortyr och fängslanden utan rättegång. Barn tas ut till soldater och sänds ut i striderna. Av allt att döma förekommer ju också kemiska stridsmedel i striderna mellan Iran och Irak. Sverige har verkligen ett ansvar när det gäller att fördöma kränkningarna av de mänskliga rättigheterna också i denna del av världen. De utbredda väpnade konflikter som ännu pågår i Afghanistan mellan de sovjetstödda regeringsstyrkorna och oppositionen åtföljs av många anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sammantaget kan man säga att kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer i ett stort antal länder. I många fall har supermakterna ett indirekt ansvar genom att de stöder regeringsstyrkor — som USA i Centralamerika och Sovjet i Afghanistan. Och nog är det en skamfläck som hårt drabbar supermakterna. Vi kan i dag notera en ökad amerikansk inblandning i krigen i Centralamerika. USA har placerat tolv spionplan i Honduras för att skaffa uppgifter om gerillans trupprörelser i El Salvador för vidare befordran till den salvadoranska armén. Detta är ju inblandning i ett krig där USA aktivt tar del. Enligt Dagens Nyheter i dag har uppenbarligen CIA också rekommenderat amerikanska bombningar i El Salvador, men Reagan har sagt nej. Många i USA:s kongress är kritiska mot de installationer som sker i Honduras. I Afghanistan fortsätter den sovjetiska ockupationen, och den är ett flagrant brott mot FN-stadgan. Därför måste vi från Sverige kräva att de sovjetiska trupperna dras tillbaka och att det afghanska folket återges frihet att bestämma över sig självt. I Sverige står vi enade i kampen för de mänskliga rättigheterna. Vi har också alla skäl att känna tacksamhet gentemot Amnesty International för dess oerhört betydelsefulla arbete i detta sammanhang, och tacksamhet mot alla de människor som engagerar sig i Amnesty och därmed engagerar sig för medmänniskor runt om i världen — medmänniskor i nöd, medmänniskor som behöver deras stöd. Till sist vill jag göra en kommentar till Sture Ericsons inlägg. Jag noterar att Sture Ericson har vaknat till liv, även om det tog sin tid. Han framställer sig själv och socialdemokraterna som något slags banérförare när det gäller utrikespolitik. Det är väl ändå i dag ett önsketänkande, för det är ju årtionden sedan socialdemokraterna i Sverige var banérförare när det gäller utrikespolitiken. Men som sagt: Sture Ericson har vaknat till liv, och det tog ett år. När moderaterna i sin motion talade om friheten i Östeuropa som fredens förutsättning, så var ju det i en motion i januari 1983. Jag för min del angrep moderaterna för ett år sedan i den här frågan, och jag har gjort det ett antal gånger sedan dess. Sture Ericson säger att mittenpartierna har tigit i fråga om moderaternas utrikespolitiska agerande. Detta är alltså helt fel när det gäller centerpartiet. För övrigt diskuterade vi just moderaternas utrikespolitik vid vår senaste nedrustningsdebatt här i kammaren, och även då kritiserade jag moderaterna för denna del av deras utrikespolitiska agerande. Nu är Sture Ericson tyvärr inte här, men jag skulle verkligen vilja uppmana honom att hänga med litet bättre. Det blir väldigt jobbigt att debattera om Sture Ericson skall ligga ett helt år efter i tiden.

Fru talman! Mycket litet har i denna utrikesdebatt sagts om den hittills enda kvarvarande fascistiska militärdiktaturen i Europa, nämligen Turkiet. Det tycker jag är skada. Vi bör observera vad som händer i Turkiet och inte låta det vara så opåtalat och låta det sjunka undan så mycket som sker här i Sverige och i Västeuropa i övrigt.

Jag har för inte så länge sedan debatterat Turkietfrågan med utrikesministern här i kammaren. Jag vill säga att jag tycker det är bra, som deklarerats från regeringen och utrikesministern, att man fortfarande avser att driva denna fråga mycket hårt i första hand i Europarådet och är helt klar över att dens.k. civila regering som nu installerats i Turkiet inte vilar på någon grund som vi kan acceptera. Men jag tycker också att man från regeringens sida litet mer utförligt kunde ha uppehållit sig vid Turkietfrågan i den utrikespolitiska debatten. Det var nämligen så — det har vi konstaterat och varit överens om många gånger — att när vi hade fått bort de fascistiska diktaturerna i Spanien och Portugal och när den grekiska militärjuntan lyckligt och väl var avpolletterad, då dök det helt plötsligt upp en ny militärdiktatur i Europa — Turkiet är trots allt en del av Europa, även om landet till stor del tillhör Asien. Det är anmärkningsvärt. Och det är en diktatur som på intet sätt är bättre — om vi nu skall tala om grader i dessa sammanhang — än de militärdiktaturer som vi känner till från exempelvis Latinamerika. Vi har gång efter annan under de allra senaste veckorna — för att nu ta upp de senaste uppgifter som vi fått — fått höra talas om övergreppen i Turkiet. Ända sedan i höstas har det pågått hungerstrejker och försök att nå kontakt med omvärlden i de turkiska fängelserna, speciellt i det för alla välkända — det borde åtminstone vara välkänt — militärfängelset i Diyarbakir. Det förekommer tortyr, godtyckliga avrättningar och monstruösa övergrepp i det fängelset, och motsvarande förhållanden råder i andra fängelser, t.ex. i Ankara. Jag anser att Sverige och Sveriges regering inte skall låta något tillfälle — inte heller en utrikespolitisk debatt i den svenska riksdagen -— gå sig förbi utan att ta upp förhållandena i Turkiet och gång på gång framföra vad Sverige och den svenska regeringen anser om dessa förhållanden. Vi har handel med Turkiet, och det talas i dessa sammanhang mycket litet om sådant. Här talas det om de stora, övergripande målen, men när man kommer ned till det mer konkreta — Sveriges handel och ekonomiska engagemang -— är det ganska tyst. Vi har för inte så länge sedan fått höra talas om att exportkrediter har beviljats när det gäller Turkiet och att det har förekommit vad man får kalla oegentligheter: pengar har getts till krediter, och vi vet inte riktigt hur de har använts. Det är ganska anmärkningsvärt att man å ena sidan fördömer en regim och å andra sidan bedriver handel med och lämnar exportkrediter till denna. Det är litet av en dubbelmoral, vilket inte kan rekommenderas särskilt mycket. Jag vill också ta upp — jag vet inte för vilken gång i ordningen — den kurdiska minoritetens villkor i Turkiet. Östra Turkiet är egentligen en kurdisk trakt. Det har från början inte funnits särskilt många turkisktalande i den delen av Turkiet. Områden kring Diyarbakir och andra städer i östra Turkiet är kurdiska provinser. Det är inte bara under den nuvarande militärregimen som denna folkgrupp har förtryckts, utan det har också pågått tidigare, även under sådana statschefer som Bälent Ecevit — närstående den svenska socialdemokratin. Han lade inte heller särskilt många strån i kors för att förbättra kurdernas situation. Det har naturligtvis inte blivit bättre i och med att militärerna övertog makten. Förtrycket har i stället ökat, och de tio miljoner kurder som finns i Turkiet — en mycket stor nationell minoritet — är särskilt utsatta för detta förtryck. Vi kan se bilder från massrättegångarna i Diyarbakir, där man kollektivt anklagar och dömer 300-400 personer samtidigt, och den allra största delen av dem är kurder. Det är de som sitter i fängelset i Diyarbakir. Vi har tidigare haft frågan om kurder uppe, inte bara rörande dem som finns i Turkiet utan också i angränsande stater som Iran och Irak — som jag strax vill återkomma till — och särskilt villiga att ställa upp för att försöka göra något för de kurdiska minoriteterna i dessa länder har övriga politiska partier i den svenska riksdagen inte varit. Det är synd, för det finns en växande internationell opinion i den frågan. Det finns initiativ, och olika saker har hänt, t.ex. i Frankrike, som visar att man på ett helt annat sätt än tidigare intresserar sig för den här frågan. Då borde alltså inte Sverige ligga efter, vilket jag anser att vi gör nu. Gunnel Jonäng, som talade före mig, talade också om Iran, och jag vill ansluta mig till det omdöme hon gav uttryck för. Vi måste på ett mycket bestämt och kraftfullt sätt protestera mot det som händer i Iran. Det drabbar också kurder — det finns sex miljoner kurder även i det landet — men det drabbar naturligtvis också befolkningen i övrigt. I den frågan finns det också en dubbelmoral i det som sägs här i riksdagen och i det som har sagts i utrikesministerns deklaration i dag. Man talar om att man ser med oro på kriget mellan Iran och Irak osv. Och det är vällovligt och berömvärt. Men samtidigt har Sverige på nytt satt i gång att bygga upp den stora sprängämnesfabrik som påbörjades redan under shahens tid, i början av 1970-talet. Den kom i skymundan då arbetet stod stilla under upprorsåren från 1979 och framåt. Men nu finns det alltså svenska arbetare — man har talat om ett nittiotal från Skånska Cement — som på nytt har börjat att arbeta med att uppföra en sprängämnesfabrik åt Bofors. Det är ganska anmärkningsvärt. Visst kan man säga att sprängämnen behövs för civil verksamhet — då man bygger tunnlar, vid röjningsarbeten och i alla möjliga civila sammanhang när det gäller anläggningsarbeten och annat. Men de är också alldeles självklart en råvara vid tillverkning av krigsmateriel. Det vi vet om denna anläggning är att den, då den startades för tio år sedan, helt och hållet var ett av shahens stora krigsprojekt. Sprängämnesanläggningen, med sin stora kemisk-tekniska kompetens, ingick för att skaffa tillräckligt med sprängämne just åt den krigsmaterieltillverkning som skulle äga rum i samma område och i nära anslutning till denna anläggning. Det borde regeringen och utrikesministern vara litet mer uppmärksamma på. Man kan naturligtvis säga att detta inte är krigsmaterielexport. Vi har tjatat mycket om detta och kommer kanske inte så mycket längre i dag heller. Men om man fördömer förtryck och talar om att det är oroande att det pågår krig mellan två stater, bör man inte till den ena staten ge teknisk hjälp som förbättrar deras militära förmåga. Det är dubbelmoral. Det är inte någonting som den svenska regeringen borde ställa upp för. Man borde i stället skämmas för sådana engagemang. Jag hoppas att regeringen och utrikesministern följer upp den här frågan noggrant och att man inte låter ekonomiska intressen fortsätta att dominera behandlingen av frågor som rör Iran och det som sker där nere. Vi vet att vår handel med Iran ökat kraftigt. Det talas om 300 26, och där ingår bl.a. den här anläggningen för sprängämnestillverkning. Det är inte något tillfredsställande förhållande — om den svenska regeringen och den svenska statsministern samtidigt skall uppträda som medlare och vara opartiska och objektiva i sitt handlande vad gäller dessa två stater. Jag vill, fru talman, slutligen säga några ord också om södra Afrika, som — till skillnad från det jag hittills varit inne på — har debatterats ganska livligt i olika sammanhang i dag. Där har det hänt en mängd uppseendeväckande saker de allra senaste månaderna. Vi har kunnat läsa i den moderata pressen, t.ex. i Svenska Dagbladet för bara några dagar sedan, att det nu är dags att helt och hållet skrota den hittillsvarande svenska södra Afrika-politiken. Nu har man gjort upp, sägs det, och nu har Sydafrika och frontstaterna — framför allt Mogambique och Angola — verkligen kommit överens. Och nu behöver man inte hålla på och tala om stöd till ANC osv. Det förhåller sig precis tvärtom enligt min och mitt partis uppfattning. Vad vi har sett i södra Afrika under det senaste halvåret är bara att Sydafrika i kraft av sin militära och ekonomiska överlägsenhet har blivit alltför övermäktigt för dessa stater — och de har helt enkelt inte orkat stå emot hotet och de krav som har ställts på dem. De har inte heller fått tillräckligt med hjälp utifrån, utan de har blivit utlämnade till Sydafrikas godtycke. Därför har de under galgen tvingats ge upp många av de positioner som de ända sedan befrielsen från Portugal har slagits för. De har varit tvungna att acceptera uppgörelser med Sydafrika som de aldrig skulle ha godtagit om de hade fått ett bättre stöd utifrån, om de hade haft en större egen militär styrka och om de hade haft en bättre ekonomisk situation. Slutsatsen måste bli den rakt motsatta mot den som dras från moderat håll — nämligen att stödet till frontstaterna, framför allt Angola och Mogambique, måste ökas. Jag vill gärna säga att det som deklareras i utrikesministerns inledningsanförande till denna debatt är mycket tillfredsställande — att man från nordisk sida kommer att sammanträffa med frontstaternas utrikesministrar senare i år. Det är naturligtvis mycket bra, och jag hoppas verkligen att det kommer ut något mycket positivt av det och att Sverige tillsammans med övriga nordiska länder kan göra något i detta sammanhang. Det är en ny och oroväckande situation som råder, och den innebär en reträtt för de progressiva krafterna i södra Afrika. Det är åtminstone en halv seger för apartheidregimen. Den har lyckats, i varje fall under denna tidsperiod, att flytta fram sina positioner, och den kommer att ännu mer hårdnackat än tidigare slå vakt om dem. Därför behöver de som utsätts för Sydafrikas aggression få ökad hjälp och stöd både från Sverige och andra stater. Jag hoppas, som sagt, mycket av det möte mellan de nordiska ministrarna och utrikesministrarna i frontstaterna som det talas om i utrikesministerns anförande i dag. Detta var bara ett par exempel på områden inte alls långt ifrån oss, och naturligtvis även längre bort såsom exempelvis södra Afrika, där behovet av den hjälp som Sverige kan ställa upp med både psykologiskt, ekonomiskt och diplomatiskt snarare ökar än minskar i det internationella läge som vi har i dag. Detta ställer större krav på oss än förut, därför att de reaktionära krafterna i dag är starkare än de varit tidigare. Jag hoppas att den svenska regeringen och alla svenska partier — utom högern, som jag inte räknar särskilt mycket med — kommer att ställa upp och fortsätta att stödja frihetskampen i såväl södra Afrika och Turkiet som på andra ställen.

Fru talman! Jag skall inte fortsätta den långa raden av tal om kärnvapenfria zoner eller mänskliga rättigheter. Jag tänker tala om ett krig som pågår nu. Det är faktiskt inte så många år sedan nästan hela svenska folket var engagerat i Vietnamfrågan. Även de som från början kanske var tveksamma slöt upp och tog ställning i samband med bombningarna av Hanoi. Opinionen mot USA:s krigföring var stark och entydig. I dag är den tiden nästan bortglömd. Men i dag tycks det också vara svårt att skapa en liknande stark opinion för andra, minst lika upprörande stormaktsövergrepp. Det var möjligt att påverka USA i Vietnamfrågan genom opinion — framför allt naturligtvis därför att det i USA också fanns en så stark opposition mot det egna landets krig i Vietnam, och i en demokrati som USA kommer oppositionen till tals. Det är självfallet mycket svårare att via opinionstryck i andra länder påverka Sovjets ledare, eftersom de inte tillåter någon opposition inom sitt land. Men enbart den omständigheten att det är svårt borde inte hejda oss. I stället borde vi ta det som en utmaning. Fru talman! Det är nu snart fem år sedan Sovjet invaderade Afghanistan. Under de åren har det afghanska folket förtryckts av ryska invasionstrupper men också ihärdigt och envetet kämpat emot. I Förenta nationerna har generalförsamlingen också i år, liksom föregående år och föregående år och föregående år upprepat och bekräftat det afghanska folkets rätt att bestämma sitt eget lands styrelseskick och att utan inblandning eller påtryckning utifrån välja sitt eget ekonomiska, politiska och sociala system. Generalförsamlingen har följaktligen också begärt att de utländska trupperna omedelbart skall dras tillbaka från Afghanistaz.. Men det har inte hjälpt ett dugg. Och, fru talman, särskilt illa är det att den nye sovjetiske partichefen tvärtom i sitt första tal förklarade att Sovjet inte tänker dra sig ur Afghanistan. Han bryr sig inte om Förenta nationernas generalförsamling eller dess resolutioner, Så mycket mer borde då vi arbeta för att resolutionen skall förverkligas. Sveriges regering har gjort det genom tal i FN och protester, och det är bra. Men regeringen kunde göra det också genom att arbeta för nordisk enighet bakom kravet ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Vid omröstningen om resolutionen i FN röstade alla nordiska länder utom Finland för resolutionen. Även om det med intellektet går att inse att Finland kan ha vissa skäl för sitt ställningstagande är det obegripligt för känslan. Jag hoppas att Sveriges regering med allvar och fasthet vid möten på det nordiska området försöker verka för en nordisk enighet även i denna fråga. Det pågår ett krig i Afghanistan. Det är ett krig mellan invasionsstyrkor och landets civilbefolkning, vars motstånd vittnar om ett sällsynt mod. Den ryska armén tycks ha insett att det inte går att vinna över befolkningen på sin sida, men fortsätter att sprida död och terror och ofantliga lidanden för den civilbefolkning som inte redan har flytt. Regeringen har fördömt det i FN. Men det räcker inte, för bland alla krig som pågår hör detta till de grymmare. Flyktingproblemen är också enorma. Bara i gränsländerna finns minst tre miljoner flyktingar som också behöver vårt bistånd. Någon gång i höstas såg jag en tidningsrubrik som lydde ”Tystnadens förräderi”. Artikeln handlade om likgiltigheten inför Afghanistan, och tyvärr var jag nödgad hålla med om mycket av det som stod där. Vi brukar ofta agera världssamvete i Sverige. Det gör vi med rätt eller orätt. Men det vore orätt, om vi då glömde Afghanistan. Fru talman! Det finns en uppsjö av frågor att ta upp i en utrikespolitisk debatt alltifrån kärnvapenfria zoner, mänskliga rättigheter och behandlingen av Sovjets judar till nästa års kvinnokonferens i Nairobi. Jag har emellertid valt att med detta inlägg enbart påminna om Afghanistan. Det behövs en frisk folkopinion för ett fritt Afghanistan, och den bör komma till klart uttryck även i Sveriges riksdag.

Fru talman! I regeringsdeklarationen sägs med rätta att apartheidregimens systematiska förtryck och utsugning av den svarta majoriteten i Sydafrika har förvärrats. Tvångsförflyttningarna fortsätter i de mest avskyvärda former. 55 90 av de svarta tillhör nus.k. home lands mot 40 96 1960. Ytterligare minst en miljon människor skall tvångsförflyttas. I dessa home lands styr av apartheidregimen lejda hövdingar, som i brutalitet ofta överträffar de vita härskarna. Fackföreningar är t.ex. helt förbjudna i home lands. Om Bantustanpolitiken fortfarande drivs utan kompromisser, sker vissa förändringar i politiken i städer och industriområden, Men, för att ta ett exempel, en stor del av Sowetos befolkning på närmare två miljoner svarta lever där illegalt enligt passlagen. I dagens svåra läge för den sydafrikanska oppositionen är stöd och sanktioner, inte minst från Europa, viktigare än någonsin tidigare, särskilt när Reaganadministrationen är västvärldens huvudaktör i Sydafrika. Den senaste dramatiska utvecklingen i Sydafrika har dess värre resulterat i betydande politiska framgångar, om än kortsiktiga, för Sydafrika och USA. Men dessa framgångar innebär inte att man är på väg att lösa det centrala problemet: ett avskaffande av den sydafrikanska apartheidpolitiken. Tvingande sanktioner mot Sydafrika är det lämpligaste och effektivaste instrumentet för att stödja Sydafrikas förtryckta folk. Men USA och andra väststater har blockerat effektiva sanktioner i säkerhetsrådet. I många länder har dock olika former av sanktioner införts. Dessa sanktioner har haft betydelse i kampen mot apartheidregimen. De har varit av betydelse så till vida att man ännu inte har vågat bannlysa eller förbjuda den nya nationella kampfronten, Enade demokratiska fronten, UDF. Det är den starkaste oppositionen mot apartheid inne i Sydafrika sedan mitten av 1950-talet. De svenska företagen i Sydafrika och Namibia expanderar trots investeringsförbudet. Deras roll för apartheidregimens krigsmakt har av allt att döma blivit större under senare tid. Sveriges handel med apartheidregimen har ökat kraftigt under de senaste tre åren. Det gäller särskilt exporten från Sverige, som till stor del består av maskiner och elektronik, och överför begärlig teknologi bl.a. för militär användning. Det är angeläget att det snarast framläggs förslag här i riksdagen vilka medför en skärpning av Sydafrikalagen. Förbudet mot nyinvesteringar måste givetvis upprätthållas. De möjligheter som finns att kringgå investeringsförbudet, exempelvis genom leasing, måste täppas till. Svenska leveranser av alla varor till Sydafrikas militär och polismakt måste förbjudas. Det behövs också en beredskap för att i ett kritiskt och avgörande läge av utvecklingen i södra Afrika kunna ytterligare inskränka eller t.o.m. avveckla svensk företagsamhet i Sydafrika. En kolonial utplundring av Namibias tillgångar och egendom sker systematiskt av apartheidregimen i Pretoria. En betydande export äger rum från Namibia för vilken den sydafrikanska ockupationsmakten är ansvarig. Den 27 september 1974 tillkom det s.k. Namibiadekretet till skydd för Namibias naturtillgångar. Det antogs av FN:s Namibiaråd och godkändes av FN:s generalförsamling vid dess 29:e session den 13 december 1974. Enligt dekretet får ingen exploatering, utförsel eller annan befattning äga rum med Namibias naturtillgångar utan tillstånd av FN:s Namibiaråd. Ett svenskt beslut om att anta Namibiadekretet, helt eller delvis, som svensk lag skulle inte ha blott ekonomisk betydelse utan även fungera som ett viktigt politiskt stöd för det namibiska folket för att skapa ett fritt och oberoende Namibia. I massmedia har under senare tid rapporterats att 21 ton mangan från Sydafrika lossats i Luleå avsedda för statliga SSAB. LKAB köper gruvutrustning från Sydafrikaföretag. Vin & Spritcentralen importerar och Systembolaget försäljer sydafrikanska vinoch spritsorter. Detta är några exempel på hur statliga företag fortfarande bedriver handel med Sydafrika. Fackliga organisationer har reagerat mot detta, bl.a. vid Vin & Spritcentralen. Kooperativa förbundets beslut att inte köpa sydafrikanska varor om likvärdiga alternativ finns tillgängliga kan tjäna som förebild för statliga företag. I samtliga fall jag nämnt finns alternativ, och jag utgår från att detsamma gäller i flertalet övriga transaktioner som statliga företag gör med sydafrikanska företag eller i fråga om sydafrikanska varor. En åtgärd som bör genomföras är att rekommendera statliga företag att inte handla med Sydafrika. De nordiska länderna har sedan flera år tillbaka en stående gemensam instruktion till den person som för tillfället fungerar som nordisk exekutivdirektör i IMF att göra en negativ markering i fråga om lån till Sydafrika. IMF har sedan 1976 beviljat krediter till apartheidregimen om sammanlagt 2 miljarder dollar utan att någon markering gjorts från nordiskt håll. Det behövs därför en gemensam nordisk hållning i denna fråga så att inga fler ärenden rörande Sydafrika behandlas i IMF utan att någon form av negativ markering görs från den nordiske representanten. Sverige har i FN stött resolutioner om att isolera Sydafrika på kulturområdet. Resolutionerna har följts upp med rekommendationer mot kontakter med Sydafrika på kulturområdet från de nordiska utrikesministrarna och med rekommendationer från utrikesdepartementet. Det faktiska kulturutbytet med Sydafrika är också av ringa omfattning, men det finns även på denna punkt skäl att ytterligare begränsa eller helt avbryta de kontakter som finns. Fru talman! Med detta vill jag markera behovet av förstärkta svenska insatser för Sydafrikas förtryckta folk.

Fru talman! Karin Ahrland sade nyss att det finns en uppsjö av ämnen att ta upp i en utrikespolitisk debatt, och det har onekligen den senare delen av debatten visat. Talarna har alla berört olika ämnen. Jag har för avsikt att i mitt anförande huvudsakligen ägna mig åt kvinnornas situation, främst i Latinamerika. Som utgångspunkt skall jag redovisa en del fakta från El Salvador. Jag vill därmed också uppmärksamma kammaren på att det i dag är nästan precis ett år sedan en mycket framstående salvadoransk kvinna, Marianella Garcia Villas, mördades. Hon var ordförande för kommittén för mänskliga rättigheter i El Salvador. Det säger en hel del om regimen där att t.o.m. en person med den uppgiften blir så obekväm att hon måste tystas för alltid. I El Salvador är 53 90 av befolkningen kvinnor, och det är speciellt kvinnorna och barnen som har lidit och lider av de stora sociala, ekonomiska och politiska orättvisorna i landet. Det är också dessa orättvisor som har utlöst det inbördeskrig som rasar. Självklart drabbas också kvinnorna och barnen hårt av kriget i sig självt. Låt mig ge några fakta. Analfabetismen i landet är mycket hög och allra högst bland kvinnorna. Det finns ytterst få sjukvårdsresurser som riktar sig till kvinnorna. Den övervägande delen av kvinnorna föder sina barn hemma i byn, i bästa fall med hjälp av en barnmorska, men i de allra flesta fall ensamma. 60 barn av 1 000 dör vid födseln och ytterligare 40 under sitt första levnadsår. Gravida kvinnor har naturligtvis inte tillgång till vitaminer eller riktig kost, och barnen är alltså undernärda sedan födseln. När det gäller undernäring ligger El Salvador på femte plats i världen. 75 96 av barnen under fem år lider av allvarliga sjukdomar vilka har sin grund i undernäring. Den ekonomiska strukturen i El Salvador är som i så många u-länder, huvudsakligen baserad på jordbruksproduktion. Denna produktion har inte förmått försörja den stora landsbygdsbefolkningen. Den manliga delen av befolkningen har därför tvingats att ständigt flytta runt i jakt på tillfälliga arbeten. Kvinnorna har på så sätt blivit ensamma med ansvaret för de stora familjerna, de många barnen. Och det är verkligen stora familjer som kvinnorna skall dra försorg om. På landsbygden är det inte ovanligt med upp till sju barn i en familj. De unga flickorna måste tidigt börja ta hand om sina småsyskon för att mamman eventuellt skall kunna få tid att försörja familjen. Den här omständigheten har dessutom förstärkts av repressionen och kriget. Mängder av kvinnor har blivit ensamma med försörjningsbördan därför att männen tillfångatagits, mördats, flytt för att slippa tvångsrekrytering till armén eller anslutit sig till gerillan. En annan uppenbar konsekvens av kriget är att de små sjukvårdsresurser som ändå finns, i stigande utsträckning används till sårade soldater. Kvinnor, barn och åldringar drabbas emellertid också direkt av militära operationer, som ibland övergår till rena massavrättningar. Det finns otaliga exempel på hur armén slagit till mot en civilbefolkning som inte på något sätt deltagit i stridshandlingar. I septemper förra året slog armén tillbaka mot en gerillaattack på en militärförläggning i Tenancingo. Civilbefolkningen sökte skydda sig genom att samlas i några hus. Armén bombade husen. Efter fyra dagar kunde man konstatera att av en civilbefolkning på 3 000 personer var det bara 178 som överlevt. På landsbygden anklagas, utan några krav på bevis, civilbefolkningen för att samarbeta med de revolutionära styrkorna. Man anser sig också ha rätt att tortera, våldta och avrätta unga kvinnor och flickor, att förstöra husen eller hyddorna, att bränna grödorna eller skördarna och att döda husdjuren. Allt detta drabbar just kvinnorna och barnen i byn. Till slut leder dessa olidliga förhållanden till det oundvikliga att civilbefolkningen — återigen till övervägande del kvinnor, barn och gamla — flyr från sina hem, antingen till andra delar av landet eller också över gränsen till ett annat land. För El Salvador har det inneburit att en halv miljon människor befinner sig på flykt, varav hälften nu finns i andra länder, bl.a. Honduras, Costa Rica, Nicaragua och Mexico. Fru talman! Jag har valt att beskriva förhållandena utifrån kvinnors synpunkt i förtryckets och våldets El Salvador så som jag har fått dem beskrivna för mig av salvadoranska kvinnor, främst Ana Margarita Gasteazoro. Hon har själv suttit fängslad drygt två år för sin aktivitet i ett oppositionsparti och för sitt ”brott” att kämpa för bl.a. kvinnors rätt till ett drägligt liv. Jag valde alltså El Salvador, men jag hade — tyvärr vill jag säga — kunnat hämta exemplen från många andra delar av världen, t.ex. från Turkiet eller, ännu mera uppenbart, från våldets, förtryckets och krigets Iran. Iran är säkert det grymmaste exempel vi har i världen i dag på hur kränkningar av de allra mest grundläggande mänskliga rättigheterna drabbar just kvinnor och barn. Jag hade kunnat ta andra exempel från den latinamerikanska kontinenten, t.ex. Uruguay med sitt beryktade kvinnofängelse, Paraguay eller Guatemala, som har nämnts tidigare i debatten i dag. Jag har nyligen haft tillfälle att träffa socialdemokratiska kvinnor från hela Latinoch Centralamerika på en konferens i Caracas. Land för land beskrev de levnadsförhållandena för kvinnorna i slummen, gruvarbetardistrikten, indianbyarna osv. Jag kan försäkra att det inte var någon uppmuntrande upplevelse att höra den beskrivningen. Det heter i en latinamerikansk kvinnosång att det är en dubbel börda att vara fattig och dessutom kvinna — jag tror att jag har citerat den från denna talarstol förr. Men jag skulle faktiskt vilja tala om ett tredubbelt förtryck. Det är dels det allmänna kvinnoförtryck som vi alla kvinnor i hela världen har att kämpa mot, dels förtrycket att i djup fattigdom varje dag tvingas föra en ojämn kamp mot svält och sjukdomar i familjen, och dels förtrycket att varje protest leder till ständig skräck för att repressionen skall slå till med fängelse, tortyr eller försvinnanden bland de anhöriga. Jag kan gärna erkänna att jag ibland känner vanmakt i försöken att hitta vägar för politiskt och praktiskt stöd till dessa kvinnor. Det är också lätt att förstå att många u-landskvinnor tycker att vår europeiska jämställdhetsdebatt är en lyxdebatt. Därför har vi socialdemokratiska kvinnor i Sverige ställt oss bakom ett krav från vår internationella organisation, Socialistinternationalens kvinnoråd, att en ny FN:s kvinnodekad skall påbörjas 1985, när den nuvarande har gått ut. Men det nästa årtiondet skall ägnas speciellt åt u-världens fattiga och förtryckta kvinnor.

Det är i det syftet jag står här i dag och talar om dessa frågor i den svenska riksdagens utrikesdebatt — så långt borta från systrarna i El Salvadors bondbyar. Visst är det viktigt för oss svenska kvinnor att Sverige och dess regering gör aktiva insatser för kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor i olika internationella församlingar och fora. Det är emellertid lika viktigt att vi har en biståndspolitik som verkligen når kvinnorna. Detta förtjänar kanske att påpekas, och kan för resten tas som ett bra tips, nu när debatten åter kommit att handla om huruvida vårt bistånd verkligen når de fattigaste bland de fattiga. För just kvinnornas och barnens skull är det — vilket jag hoppas framgått av mitt anförande här i dag — också av utomordentligt stor betydelse att vi aldrig förtröttas när det gäller att agera kraftfullt mot förtryck, orättvisor och våld och att vår utrikespolitik på alla sätt stöder politiska lösningar i stället för väpnade konflikter.

Fru talman! Jag hade tänkt att börja mitt anförande med att uttala min tacksamhet över att utrikesministern satt kvar hela dagen för att lyssna också på oss som står sist på listan. Nu har han gått ut — av plikter kallad antar jag. Låt mig då uttrycka min tacksamhet för att hans medarbetare i alla fall sitter kvar. Jag skulle innan jag går in på den sakfråga jag avsåg att behandla, nämligen Centralamerika-problematiken, först vilja göra en liten kommentar till Sture Ericsons debattinlägg tidigare i dag. Inte heller han är här, men jag föreställer mig att han kommer att läsa det jag nu säger. Jag skall senare med ett exempel demonstrera den teknik han använde sig av, men jag vill allra först visa det genom att hänvisa till en av hans eget partis främsta källor. Han gjorde nämligen gällande att moderata samlingspartiets utrikespolitik skulle innebära ett brott mot en gammal svensk politisk tradition. Det är värt att konstatera att det i Tiden, ett socialdemokratiskt magasin, i en huvudledare för inte så länge sedan konstaterades att Olof Palme och den socialdemokratiska regeringen i sin utrikespolitik har genomfört ett traditionsbrott gentemot den utrikespolitik som ursprungligen formulerades här i landet av Östen Undén. Detta visar egentligen ingenting annat än att utrikespolitiken självfallet är stadd i levande utveckling, den som all annan politik. Det kan möjligen vara en poäng att notera att tidskriften Tiden i samma ledare konstaterar att Henry Kissinger tillhör vår tids främsta politiker och har gjort stora insatser i sin medlingsverksamhet för freden i världen—- samme Kissinger som Sture Ericson använde som slagträ mot moderaternas utrikespolitik. Jag skall komma tillbaka till detta. Jag skulle kanske också, innan jag går in på huvudfrågan, något litet kommentera Bertil Måbrinks nära nog till vettlöshet ensidiga anförande, då han talade om det han betecknar som högern. Jag tror emellertid att det jag kommer att säga i huvuddelen av mitt anförande är kommentar nog, och jag vill säga till Bertil Måbrink — om han nu hör detta — att han kan uppfatta mitt anförande som representativt för moderat politik när det gäller Centralamerikafrågan. Staterna i och runt Karibiska havet utgör genom sin kulturella bakgrund, sitt geografiska läge i USA:s omedelbara närhet och sin djupa fattigdom och ekonomiska efterblivenhet ett världspolitiskt problem som berör alla regeringar i världen. Dessa stater borde bli föremål för aktiva insatser av flera nationer än som nu är fallet. Det kan kanske i det här sammanhanget vara värt att påpeka att Bertil Måbrink gjorde sig skyldig till ett fullständigt felaktigt påstående när han gjorde gällande att moderata samlingspartiet skulle ha avstått från att kritisera angreppet på Grenada. Vår politik har legat fast på den punkten. Vi har bestämt protesterat mot det folkrättsliga övergreppet. Den svenska FN-delegationen röstade enhälligt för den fördömande resolution som FN:s generalförsamling antog. De moderata representanterna stödde alltså resolutionen. Västeuropas regeringar har, förmodligen tyngda av kontinentens egna problem, beklagligtvis kommit att överlåta åt världspolitikens supermakter och deras medlöpare att leda den politiska utvecklingen i och vid den karibiska bassängen. Detta har fört utvecklingen i en förödande farlig - Nr 103 riktning mot en stormaktskonflikt. Priset för denna farliga utveckling får Onsdagen den betalas av folken i Centralamerika, som får påta sig bördorna till följd av de 21 mars 1984 många politiska missgreppen i detta område. I två av länderna i Centralamerika förbereds nu ett val. I El Salvador skall Utrikesdebatt presidentval hållas om några dagar, och i Nicaragua skall demokratiska val till ett parlamentariskt styrelseskick hållas i november. Det finns anledning att se med stor oro på utvecklingen i El Salvador och Nicaragua före dessa val. Vi vet redan nu vad utvecklingen pekar mot i El Salvador. De stridande sidorna i inbördeskriget har trappat upp sin hänsynslösa kampanj. Nyligen mördades två konservativa parlamentariker på öppen gata. De fruktade och avskydda dödspatrullernas hänsynslösa mördande av motståndsmän och oppositionella har försiggått länge i El Salvador. I Nicaragua har den segrande sandinistregimen eftersträvat att permanenta den makt som vanns 1979. Emellertid har man nu — långsamt och motvilligt, men till slut framgångsrikt — fattat beslut om att genomföra ett demokratiskt val. Beslutet fattades efter internationella påtryckningar, och ingen skall frånta Olof Palme och hans resa till Nicaragua betydelse i det sammanhanget. Beslutet om valet saknar emellertid inte skuggor. Såsom förberedelse för valet beslöt den av sandinisterna kontrollerade nationalförsamlingen att införa en lag om de politiska partiernas verksamhet som ger den styrande sandinistregimen möjlighet till kontroll över partierna. I samband med beslutet om valet har sandinisterna genomfört ett beslut om att landets 16-åringar skall få rösträtt, naturligtvis i hopp om att detta skall leda till ett ökat stöd för den revolutionära rörelsen. Sandinisterna har på ett cyniskt sätt förlagt det egna valet till ett datum i omedelbar anslutning till det amerikanska presidentvalet, en åtgärd som bara kan öka den internationella laddningen i det val som skall företas i Nicaragua. Det är angeläget för varje bedömare att sätta sig in i de verkliga förhållandena i Centralamerika för att kunna bilda sig en uppfattning därom. Man kan inte tillämpa europeiska värderingar där. Centralamerikas historiska bakgrund och kultur avviker alldeles för mycket från europeiska värden för att man där skall kunna utgå från våra normer. En europeisk statsminister får inte tro att han kan ”legalisera” den politiska opposition som finns där bara genom att tala med den. Uttalanden av det slaget kränker värdigheten hos Centralamerikas politiker och fördjupar känslan av misstro mellan Centralamerika och Europa. För Centralamerikas indianer är den egna kulturen den enda hållbara i världen. Deras kultur får inte exploateras för våra politiska strävanden vare sig av Bertil Måbrink och hans världskommunism eller av någon annan politiker. I så gott som varje centralamerikansk republik är det mest eftersträvade målet, uttryckt genom folkets politiska vilja, att inom ramen för det egna ägandet kunna utveckla den egna familjens trygghet och ekonomi. Småbruk, småföretagande, personlig självständighet och närhet 103 till den katolska kyrkan är de mest markanta dragen i de centralamerikanska staternas kultur. Envar ansvarskännande politiker, antingen han står till vänster eller till höger, borde förstå att det är en djup kränkning av de centralamerikanska folkens rättigheter att exploatera deras nuvarande misär och olycka för egna politiska vinningar. Vi européer måste förstå att bortom den kris som nu är levande i Centralamerika ligger möjligheten till en ännu större kris, nämligen krisen i hela Latinamerika. Det har visserligen sagts i dagens debatt att det finns hoppingivande tecken. Emellertid måste det markeras att farorna för den demokratiska utvecklingen i Latinamerika är mycket stora. Latinamerika är ett problem för alla världens folk. Varje ansträngning att finna lösningar som håller för framtiden måste göras nu. Här kan jag passa på att kommentera den av Sture Ericson apostroferade s.k. Kissingerkommissionens utredning. Sture Ericson sade att det faktum att Internationella demokratiska unionen hade ställt sig bakom rapportens slutsatser skulle vara något förnedrande för moderata samlingspartiet, som är medlem i Internationella demokratiska unionen. Sanningen om Kissingerkommissionen är den att det är en kommission, som tillsatts av båda de amerikanska partierna. Det bedrevs ett synnerligen djupgående utredningsarbete, som på gängse amerikanskt sätt var helt offentligt, genom offentliga hearings i kongressen i Washington och genom många besök i Centralamerika. Viktigt är emellertid också, enligt min mening, att kommissionens slutsatser helt överensstämmer med den svenska synen, nämligen att ingen varaktig fred för Centralamerikas folk kan åstadkommas utan att dramatiska sociala förändringar sker. Jag kan gärna säga att jag inte ansluter mig till de medel som Kissingerkommissionen angav för att nå detta mål, nämligen att militärt väsentligt rusta upp de centralamerikanska republiker där det fortfarande pågår inbördeskrig. Här har Ulf Adelsohn i dag givit ett klart besked. Moderata samlingspartiet står helt bakom Contadoragruppens ansträngningar. Det här är ett bra exempel på Sture Ericsons debattkonst. Utan att tala om rapportens verkliga innehåll försöker Sture Ericson göra gällande att det skulle på något sätt vara förnedrande att ha haft att göra med IDU, som har ställt sig bakom rapporten i fråga. Av allt som jag har lärt och sett när det gäller Centralamerika har jag kommit till den slutsatsen att den enda möjligheten att skapa en lycklig framtid för Centralamerika är att såväl det amerikanska som det världskommunistiska inflytandet i denna zon minskas och ersätts av tålmodiga stödinsatser från en politisk kraft som inte behöver och inte vill utnyttja Centralamerika för sina egna syften. Det finns egentligen ingen annan sådan kraftkälla än Västeuropas demokratiska nationer. Situationen i Centralamerika får inte utnyttjas av någon för egna syften. Med tålmodighet, råd och vägledning måste världens demokratier tillsammans med Centralamerikas folk försöka finna vägen till ett hållbart politiskt statsskick och ett socialt mönster, som är anpassat efter de centralamerikanska folkens behov. Till sist, jag vill så gärna avsluta med att sända en hälsning till den frånvarande Oswald Söderqvist. Han kan räkna med moderata samlingspar tiet i kampen, över hela världen, mot tvång och ofrihet. Han skall bara — Nr 103 komma ihåg att vi inte är beredda att stödja en utveckling som innebär att ett

Fru talman! Jag har en viss sympati för Nic Grönvall, inte bara för vad han har sagt nu utan också för vad han har skrivit i bl.a. Dagens Nyheter. Men jag tror att det inte är riktigt korrekt när han säger att vad han nu uttalat är moderata samlingspartiets ståndpunkt. Beträffande Grenada sade han att moderaterna i bl.a. FN har fördömt USA:s handlingssätt. Men hur förhåller det sig, Nic Grönvall, med den här högerinternationalen? Där är ju er partiordförande en av vice ordförandena. Om jag inte tar alldeles fel så har högerinternationalen godkänt invasionen. Och det är ju så med den moderata politiken: när det passar moderaterna så anpassar de sig. När de hamnar i det här internationella skumma sällskapet, då ställer man upp på dessa reaktionärers sida och intar en annan ståndpunkt. Sedan går det inte att jämställa El Salvador och Nicaragua när det gäller de val som det här talas om. Det är alldeles orimligt att likställa dessa två länder —- för det är ju vad moderaterna gör. Moderata samlingspartiet har inte, Nic Grönvall, tagit avstånd från vad som nu pågår från Honduras mot Nicaragua. Ni har inte tagit klart avstånd från USA, som ju är direkt ansvarigt för det sabotage — ekonomisk bojkott, kidnappingar, mord osv. — som bedrivs mot Nicaragua. Vad ni gjort är, som jag sade i mitt anförande tidigare, att ni lånat den angripande partens argument för att smutskasta Nicaragua och den demokratiska utveckling som pågår där. Ni deltar i realiteten i försöken att omintetgöra den demokratiska utveckling som pågår i Nicaragua.
Fru talman! Det var trevligt att Bertil Måbrink kom tillbaka. Det känns bättre att debattera med honom när han är här än när han är i sitt rum. Jag tror inte att vi kan klara att debattera här i riksdagen om vi inte utgår från det som sägs här och som görs av våra partier. Det skulle inte falla mig in att börja debattera med Bertil Måbrink med utgångspunkt från vad den världskommunistiska rörelsen föreslår och företar sig. Jag uppfattar Bertil Måbrink som företrädare för vpk, ett svenskt parti. Jag vill bli uppfattad som företrädare för moderata samlingspartiet, ett svenskt parti. Det är riktigt att man inte kan jämställa El Salvador och Nicaragua, och det av många skäl. Det kanske främsta skälet är just det som Bertil Måbrink sedan kommenterade, nämligen att i Nicaragua har en revolution genomförts, och där fortsätter lika fullt inbördeskriget. Det är naturligtvis lätt att hävda, med Bertil Måbrinks utgångspunkter, att det är ett inbördeskrig som förs av ett annat land, av en stormakt. Men det går inte att förneka att det i Nicaragua har uppkommit en kontrarevolution. Det går inte att förneka att det i Nicaragua finns ett stort missnöje med den utveckling som de segrande sandinisterna slog in på — och som inte i alla avseenden är demokratisk, som 105 Bertil Måbrink ville göra gällande. Jag tycker att vi kan kosta på oss att hysa en viss förståelse för det. Vi kan inte komma med pekfinger till människorna i Nicaragua. Vi måste se på deras förhållanden och hjälpa dem till en vettig utveckling, som vi kan stödja. Det tjänar då ingenting till att på det här sättet försöka åstadkomma en stormaktskonflikt av det som kan vara en sund utveckling i Nicaragua.

Fru talman! Här avslöjar sig nu moderaterna. Man talar inte i klartext, man vet inte riktigt vilket ben man skall stå på. Det är ett inbördeskrig i Nicaragua — det är riktigt. Men beskyll inte sandinisterna och de övriga krafter som skakade av sig en fasansfull diktatur för detta! Nu kräver jag av Nic Grönvall ett ordentligt avståndstagande från USA, som ju är direkt ansvarigt för att understötta gamla Somoza-anhängare — vilka naturligtvis har berövats möjligheten att fortsätta att förtrycka och utsuga Nicaraguas folk. Det är detta som är problemet. Det är USA som medverkar till att försvåra genomförandet av ett demokratiskt val, försvåra den ekonomiska utvecklingen som trots dessa svårigheter ändå pågår. Det är på denna punkt som man inte kan få ett klart besked från moderata samlingspartiet. Vad är er inställning till USA i dessa regioner? Tala inte om världskommunismen i denna region, för vad det handlar om är att människor inte bara i Nicaragua utan också i Guatemala, Honduras och El Salvador kräver mänskliga rättigheter, ett människovärde.

Fru talman! Jag vet inte om det hjälper att säga till Bertil Måbrink vad som har sagts här förut i dag, men jag försöker en gång till. Ulf Adelsohn sade det, och jag sade det: Moderata samlingspartiet stöder Contadoragruppens ansträngningar. Bertil Måbrink vet precis lika bra som jag vad det innebär. Det innebär ett krav på avmilitarisering av zonen, en ansträngning att förhindra varje införsel av vapen till området osv. Detta innebär alltså ett direkt ställningstagande för att även USA skall avveckla sitt militära engagemang i Centralamerika. Därom kan man inte tveka, om man inte vill tveka — och det är väl vad Bertil Måbrink vill.

Fru talman! Det har varit riktigt nöjsamt att få lyssna till debatten mellan Bertil Måbrink och Nic Grönvall. Vpk brukar ofta råka ut för den obehagliga situationen att man från andra partier, inte minst från moderaterna, besvärar vpk med att påminna om vad deras partivänner runt om i världen har för sig. Då brukar vpk säga: Vi är ett svenskt parti — beskyll oss inte för vad andra partier gör på andra håll. Nu var det vpk som retade moderaterna för vad moderaternas partivänner har för sig på andra håll i världen, och då svarade naturligtvis Nic Grönvall på exakt samma sätt som vpk brukar svara: Vi är ett svenskt parti — beskyll oss inte för vad andra partier har för sig. Det är roligt när rollerna kan bytas om — det friskar upp debatten och kanske också visar att den argumentation som man tar till litet grand beror på i vilken situation man befinner sig för tillfället. Tövrigt kan man, fru talman, säga att utrikesdebatten har en tendens att bli något av en geografisk pyttipanna — i varje fall i dess senare skede, som vi nu har kommit till. Talarna före mig har främst ägnat sig åt Latinamerika. Jag tänker med ett raskt kliv över Atlanten rikta intresset mot vårt eget Norden. Vi har nyligen haft ett möte med Nordiska rådet i dessa lokaler. Vi brukar ofta framhålla att det nordiska samarbetet är någonting unikt i världen. Det är unikt genom det som skiljer oss, genom att de nordiska länderna har valt olika säkerhetspolitiska lösningar och också till stor del olika handelspolitiska lösningar. Men det är unikt också genom det som förenar oss, att vi trots dessa skillnader kan samarbeta så intimt. Jag vill säga att det nordiska samarbetet är oerhört viktigt för Sverige, kanske viktigare än vad vi i vardagslag tänker på.

Det nordiska samarbetet är alltså ett viktigt instrument för en vidare politik i ett globalt perspektiv. Sverige är ett litet land, det har påpekats ett antal gånger under den här debatten, och det skall vi vara glada för. Det gör att vårt land är ganska överskådligt och att de problem vi brottas med är någorlunda måttliga i sin omfattning. Men samtidigt är det klart att det också är förenat med vissa nackdelar och svagheter. Det innebär bl.a. att vi har ett stort utlandsberoende i vår ekonomi och för vår produktion. Detta utlandsberoende innebär naturligtvis en sårbarhet och, kan man säga, ett hot mot vår självständighet. Det är helt klart att vi genom ett intimare nordiskt samarbete kan minska det här utlandsberoendet, om vi inte räknar de övriga nordiska länderna till utlandet. Vi kan alltså skapa en större självförsörjning och en mindre sårbarhet. Det borde vara en väldigt viktig uppgift för vår industripolitik att bygga ut samarbetet med våra nordiska grannländer och att åstadkomma en bättre självförsörjning av nyckelprodukter i det nordiska området så att vi på det sättet får bättre grepp över vår egen ekonomi och vår egen tekniska och produktmässiga utveckling. Jag vill påstå att vi f.n. bara är i början av ett sådant samarbete. Vårt lands måttliga omfattning innebär också att vi ensamma väger ganska lätt i förhållande till våra viktigaste handelspartner; i förhållande till EG, USA, Japan osv. Men i den utsträckning vi kan uppträda gemensamt — jag tänker naturligtvis då framför allt på Norge, Finland och Sverige som står utanför EG — kan vi också få en betydande tyngd. Då kan vi resonera med de stora på världsmarknaden på ett helt annat sätt än när vi uppträder var för sig. Alltså borde vi eftersträva en betydligt bättre samordning av vårt agerande i internationella handelspolitiska förhandlingar än vad vi gör f.n. Att vi kan åstadkomma mycket mer om vi uppträder gemensamt gäller naturligtvis också andra områden, t.ex. de internationella miljöfrågorna. Vi dras med väldigt svåra försurningsproblem, som i stor utsträckning härrör från andra delar av Europa. De initiativ som togs på det här området av de nordiska miljöministrarna i samband med Nordiska rådets session tycker jag var mycket bra. Det får inte bli en engångsföreteelse, utan det borde vara inledningen till en gemensam kampanj i syfte att få stopp på de långväga luftföroreningar som är ett hot mot miljön i alla de nordiska länderna. Vi har också i de nordiska länderna en gemensam syn på många av de globala problemen: på u-landsfrågor, på globala miljöfrågor och på frågor som rör avspänning och nedrustning. På det senare området tror jag att just det faktum att vi har valt olika säkerhetspolitiska lösningar gör att de nordiska länderna tillsammans har särskilda möjligheter att verka överbryggande och jämna ut motsättningar som finns mellan öst och väst. Vi har en fin tradition på det här området. Samarbete mellan nordiska länder i FN och i andra liknande sammanhang har hållit på mycket länge och varit mycket fruktbärande. Det är viktigt att vi vårdar samarbetstraditionen på det utrikespolitiska området och försöker vidareutveckla den vid alla de tillfällen vi får. Men nu har vi också fått de världspolitiska problemen in på knutarna på ett sätt som vi kanske inte har varit vana vid tidigare. Norden har blivit föremål för ett ökat strategiskt intresse. Det finns många skäl till det. Några exempel är de låsta positionerna i Centraleuropa, som gör att man intresserar sig mera för Europas flanker, uppbyggandet av Murmanskbasen, förhandslagringen i Norge och kryssningsrobotarna som förväntas kunna ta vägen över nordiskt luftrum på sin väg mot mål som Leningrad och Murmansk. Vi tvingas alltså konstatera en ökad spänning i norra Europa. Jag skulle vilja säga, fru talman, att detta har lett till en ny gemensam uppgift för de nordiska länderna — uppgiften att försöka minska spänningen i norra Europa. De åtgärder som har diskuterats och fortsättningsvis kommer att diskuteras på Stockholmskonferensen kan naturligtvis få en stor betydelse också på detta område. De förtroendeskapande åtgärder som vi har ställt oss bakom skulle givetvis även ändra spänningsläget i Norden till det bättre. Men vi måste också söka andra vägar. Förverkligandet av förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden skulle kunna bli ett mycket viktigt bidrag till att minska spänningen i Norden. Det viktigaste är kanske inte att den kärnvapenfrihet som redan finns när det gäller de nordiska länderna traktatfästs, men det är viktigt att slå fast att den också skall gälla i krisoch krigslägen. Det viktigaste är kanske inte heller de garantier som kärnvapenmakterna förväntas ge de nordiska länderna om en sådan här zon kommer till stånd — sådana garantier kan brytas, det vet vi av bitter historisk erfarenhet — utan kanske snarare de konkreta åtgärder som vi får kräva att kärnvapenmakterna vidtar för att en sådan zon skall förverkligas. Jag tänker t.ex. på kravet att Östersjön skall bli kärnvapenfri och kravet på en uttunning av kärnvapeninstallationer i vårt närområde — att man skall föra bort sådana kärnvapen med kort och medellång räckvidd som i första hand skulle vara riktade mot det nordiska territoriet. Skulle vi få till stånd sådana åtgärder — långsiktiga åtaganden om kärnvapenfrihet för de nordiska länderna och en kärnvapennedrustning, som det i praktiken skulle bli fråga om i det nordiska området — skulle detta på ett mycket konkret sätt minska spänningsnivån i Norden. Därmed skulle vi också uppnå ett mycket vitalt utrikespolitiskt mål, för Sverige och för de övriga nordiska länderna. Sammanfattningsvis, fru talman, tror jag att det är en nyttig insikt vi har börjat komma till i Sverige — att vi faktiskt är ett ganska litet land, att vi faktiskt är ganska maktlösa när vi uppträder ensamma. Men tillsammans med våra nordiska broderfolk har vi en gemensam uppgift både på det globala planet och för att ta vara på våra egna närbelägna säkerhetsintressen.

Fru talman! En utrikespolitisk debatt får som regel — och icke överraskande — sin prägel av de dagsaktuella relationerna mellan folk, nationer och nationella grupperingar. Tidsperspektivet här är kort. Vad som rör sig i tiden i form av politiska, sociala, etniska och andra mänskliga motsättningar uppfyller vår vardag och styr vårt engagemang. Perspektivet blir ett annat, i såväl tid som rum, när relationen människa-natur skall belysas. Svunna årtusendens gjorda felsteg träder fram i samlad styrka och kräver sin rättelse. På vår förmåga att åstadkomma en sådan rättelse beror våra möjligheter att planera vägen in i framtiden — en väg mot utveckling av ökad välfärd åt hela mänskligheten. För att man skall nå framgång med en styrning i denna riktning måste två grundläggande förutsättningar vara för handen, nämligen dels vilja till internationellt samordnade insatser för klarläggande av relationen människa-natur, dels enighet om en långsiktig utvecklingsstrategi, som undanröjer hotet mot hela världens gemensamma resursbas. Arbetet på att nå denna ordning har, fru talman, redan inletts. Några milstolpar kan det finnas anledning att uppmärksamma. UNESCO upprättades 1946 med uppgift att bidra till fred och säkerhet i världen genom att främja internationellt samarbete inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation. I målsättningen ligger bl.a. att bidra till att skapa en vetenskaplig och teknologisk grund på vilken varje land kan bygga upp ett bättre utnyttjande av egna resurser. Betydelsefulla led i detta arbete är UNESCO:s program för människan och biosfären, internationella hydrologiska program samt internationella geologiska korrelationsprogram. På grund av ett beslut i FN:s generalförsamling 1968 ägde FN:s miljökonferens i Stockholm rum 1972. Med denna lades grunden till dagens miljövård och internationella miljösamarbete. Ett konkret resultat av konferensen blev inrättandet samma år av FN:s miljöorgan, UNEP. Betydelsefull är också miljökonferensens deklaration att människan är ansvarig för att skydda och förbättra miljön för kommande generationer. Samtidigt fastslås att varje nation bär ansvar för att dess egna aktiviteter ej medför miljöskador för andra länder. Sammanlagt antog konferensen 109 rekommendationer till åtgärder som regeringar och internationella organisationer skulle vidta för att skydda liv, kontrollera av människan orsakade föroreningar och förbättra stadsoch tätortsmiljön. Dessa rekommendationer utgör UNEP:s arbetsprogram. Under den pågående miljökonferensen i Stockholm riktades kritik mot att dess huvudinriktning låg på industriländernas miljöproblem — bekämpning av föroreningar och traditionellt naturskydd. Tendensen var klar till en uppdelning av miljövården på två olika utvecklade världar — i-länder och u-länder. Det var först mot slutet av 1970-talet som det globala miljötänkandet började vinna terräng. Det stod helt klart att de verkligt stora miljöproblemen -— torka, ökenspridning, luftoch vattenföroreningar, skogsdöd — är internationella och måste lösas genom internationellt samarbete. Detta övernationella ansvar företräder ett helt nytt tänkande. Medvetenheten om det globala ansvaret för naturförstörelse för med sig att miljöaspekter och naturresurshushållning måste få påverka innehållet i långsiktiga handlingsprogram för samhällsutveckling. Vid internationella, samordnade insatser inom FN-systemet har UNEP en given uppgift som koordinator i planeringsarbetet. Redan från starten har UNEP haft svårigheter att genomföra de uppgifter organisationen fått sig pålagda. Orsakerna är flera: brist på pengar, samordningsproblem inom FN samt skiljaktighet i planeringscykler och budgetplanering i förhållande till andra fackorgan. Som en följd av dessa brister har vissa motåtgärder vidtagits. En för hela FN-systemet gemensam planering i form av samtidiga rullande fyraårsplaner har beslutats, Behovet av långsiktiga strategier för miljöoch utvecklingsfrågorna ledde till att FN 1980 fattade beslut om utarbetandet av ett perspektivdokument. I detta skall redovisas världssamfundets insatser för en varaktig, global utveckling, där miljöskydd och naturresurshushållning utgör grunden för en rättvis och säker social och ekonomisk utveckling. Enligt beslut i FN:s generalförsamling så sent som den 19 december 1983 skall perspektivprogrammet utarbetas av en från medlemsländernas regeringar oberoende kommission, Special Commission on Environment and the Global Problematique. I perspektivdokumentet skall redovisas vilka insatser som åvilar FN-systemet resp. världens regeringar eller internationella organisationer. En ny era har inträtt med det globala perspektivet på skydd och utveckling av vår biosfär.

Sverige har tidigt insett nödvändigheten av ett internationellt samarbete för att lösa våra allvarligaste miljöhot. Försurningen av mark och vatten, den pågående skogsdöden och oljeskadorna utmed våra kuster har visat oss situationens allvar. Utifrån vår egen situation är det naturligt att på allt sätt främja ett vidgat och intensifierat internationellt samarbete på miljöområdet. Detta måste ske såväl inom FN-familjens ram som genom bilaterala överenskommelser. Vi måste också vara beredda att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda såväl materiella som personella resurser för att stödja detta arbete. Icke minst gäller detta på utbildningens och forskningens område. En växande nationell och internationell arbetsmarknad kan förväntas för såväl forskare som konsulter på miljöområdet. Låt mig, fru talman, konkretisera denna bedömning med ett exempel. Svensk u-hjälp har en stark inriktning mot att stödja de fattigaste länderna att utveckla sitt näringsliv så, att de i första hand kan fylla sitt basbehov av främst livsmedel och bränsle genom utnyttjande av egna tillgångar. Närmare två tredjedelar av de fattigaste länderna ligger i Afrika och där till övervägande delen inom områden utsatta för en pågående uttorkning. En förutsättning för att kunna utveckla ett uthålligt jordeller skogsbruk är att uttorkningens problem löses. Världsbanken har uppmärksammat detta och inlett en undersökning av vägar och medel till motåtgärder. Samlade resultat från skilda vetenskapsgrenar visar att ännu för ca 3 000 år sedan var Saharas kiselöknar grönskande och bergen täckta av skog. Fynd av stenyxor talar för att en armé av skogshuggare glesat skogarna under äldre stenåldern, skriver den framstående franske Saharaspecialisten Henri Hugo. I vilken utsträckning en sekulär skogsskövling orsakat klimatförändringar och i vilken grad markens produktivitet kan återställas genom skogsplantering är en fråga som bör ges en hög prioriteringsgrad i det internationella miljövårdsarbetet. Det nya globala miljötänkandet inger förhoppningar om människans möjligheter att avveckla behovet av ständiga katastrofinsatser och därmed lösgöra resurser till långsiktiga program för uthålliga miljöförbättringar. En förutsättning är emellertid att FN, regeringar och berörda organisationer samordnar sina insatser. Sverige bör aktivt medverka till en sådan utveckling.

Fru talman! Så här i utrikesdebattens avslutning skulle jag — liksom Elisabeth Fleetwood gjorde för en stund sedan — vilja kommentera situationen för dem som i Sovjet vill utnyttja de i FN fastslagna rättigheterna att utvandra och på annat sätt utnyttja sina mänskliga rättigheter. Redaktör Jan Behre hos Göteborgs-Posten torde vara en av de journalister som efter talrika resor och kontakter bäst känner till situationen i Östeuropa. Den 15 mars underströk han i Göteborgs-Posten vikten av att vi svenskar visar ”solidaritet på heltid” med de förföljda i Sovjet. Jag vill till protokollet läsa in några avsnitt ur hans tankeväckande artikel. Jan Behre är kanske inte så diplomatisk, men å andra sidan är ju diplomatläktaren ganska tömd så här dags. ”En av dem som drabbats svårast av Sovjetregimens grymma antisemitism är matematikern och medborgarrättskämpen Anatolij Sjtjaranskij. Han arresterades för idag jämnt sju år sedan. Hans ”brott” var, att han hade kämpat för mänskliga frioch rättigheter i Sovjetunionen. Han hade hjälpt enskilda sovjetmedborgare till deras rätt och påmint sovjetiska myndigheter om deras skyldighet att följa det egna landets lagar och de löften, som avgivits i internationella avtal och konventioner. Sjtjaranskij dömdes den 14 juli 1978 — alltså kort efter det svenska kungaparets idylliska besök i Sovjetunionen — till 13 års fängelse plus arbetsläger med hård regim. Han har nu avtjänat mer än halva tiden, men trots detta har han inte ens släppts ut ur fängelset till arbetslägret. Inte heller har han tillerkänts ens de minimala kontakter i form av anhörigas besök, korrespondens etc. som enligt Sovjets lagar tillförsäkras vanliga fångar. Isoleringen av Sjtjaranskij har varit i det närmaste total.” ”Den svenska regeringen borde ständigt, i klartext, påminna den sovjetiska förtryckarregimen om dess brott mot mänskliga frioch rättigheter, brott mot löften i avtal och dokument, vilka såväl den svenska regeringen som den sovjetiska regimen undertecknat under högtidliga former. Men högtidliga diplomatiska former är ett. Praktiskt politiskt handlande ett annat. Och när det gäller att påminna Sovjetregimen om dess förpliktelser mot de egna medborgarna föredrar den svenska regeringen att gömma sig bakom fagert tal om "tyst diplomati” — inte sällan ett bekvämt kamouflage för feghet och svek. Om förföljelsen av Sovjets judar kan man helt enkelt inte tala tyst. Antisemitismen i Sovjetunionen blir allt brutalare. Judisk kultur och religion förtrycks utan misskund. KGB inledde under Andropovs ledning ett hätskt krig mot judendomen. Och Andropov fortsatte sin antisemitiska politik under sin korta tid som kommunistisk tsar. Under Andropovs regeringstid dömdes Josif Begun till sju års fängelse och fem års förvisning. Beguns viktigaste ”brott” var att han undervisat i hebreiska. I januari 1983 dömdes Simon Sjnirman till tre år i koncentrationsläger också för sina insatser för judendomen i Sovjetunionen. I juni 1983 dömdes Jurij Tanopolskij i Charkov i Ukraina, likaledes till tre år. Han hade ordnat universitetsundervisning för barnen till sovjetjudar, som drabbats av regimens förföljelser. Hans vän Aleksander Paritskij avtjänar också han tre år i koncentrationsläger för samma ”brott'. Tanopolskij hungerstrejkar f.n. i lägret som protest mot att hans hustru inte lagenligt tillåts besöka honom. Tre veckor före Andropovs död fälldes ännu en dom på tre år, denna gång mot Mosje Abramov, 28 år. Han straffas nu för att han lärt unga judar i Samarkand hur de skall praktisera sin religion.” ”Jag lämnade in min ansökan om utresetillstånd i februari 1975, berättar Boris Dechovitj, som väntat i nio år för att få återförenas med sin familj i Israel. I september 1975 kallades jag till KGB och man föreslog att jag skulle samarbeta med dem. Jag måste förtjäna rätten att emigrera, sade de. När jag vägrade samarbeta, förklarade man vid KGB för mig, att jag aldrig skulle få lämna Sovjetunionen.” Sedan gjorde man andra försök. ”-— De erbjöd mig en trerumslägenhet, en direktörspost och universitetsstudier, om jag tog tillbaka min ansökan att emigrera”, säger Dechovitj. ”En judisk sovjetmedborgare som ännu är kvar i hemlandet, i Kiev i Ukraina, berättari ett brev till Väst om sina upplevelser sedan han ansökt att få emigrera för fyra år sedan. — Under de senaste fyra åren har jag vägrats rätten till ett stadigt arbete. Jag har gått med mina ansökningar om att få utvandra från visumbyrån OVIR ända upp till högsta Sovjet, men jag har inte fått ett enda svar.” Till sist skriver Behre: ”Så skriver en av de tusen sinom tusen som lever under förföljelser i Sovjetunionen. I dag firas en internationell dag för solidaritet med judarna i Sovjetunionen. Men det räcker inte med en dag eller en vecka av solidaritet. De som förtrycks av de nya ryska tsarerna behöver vårt stöd varje dag: Och det stödet skall inte uttalas med viskningar.” Fru talman! Jag instämmer till fullo i dessa Jan Behres sist uttalade krav och vädjanden.

Fru talman! Jag skall inleda mitt inlägg med att berätta för kammaren att arbetsmarknadsutskottet besökte Östergötlands län för en tid sedan. På universitetet i Linköping fick vi en intressant redogörelse för aktuella problem av rektor Sven Erlander. Han pekade bl.a. på ett av problemen inom forskningen just nu. Hur skall vi exempelvis kunna behålla våra duktiga forskare, frågade han, när vi inte kan betala dem marknadsmässiga löner? Rektorn nämnde som ett konkret exempel en forskardocent. Han haädelön på nivån 9 000-10 000 kr. i månaden efter många års arbete efter sin forskarexamen. Han sökte då en tjänst i ett enskilt företag i den ganska nyetablerade s.k. teknikbyn i anslutning till universitetet. Han fick tjänsten, och hans månadsinkomst höjdes i ett enda huj med 5 000-6 000 kr: Förmodligen är det inte så många som vet att innan man blir forskardocent måste man först tjäna som forskningsassistent med grundexamen i 610 år med en lön som ligger på nivån 8 000-8 500 kr. Forskardocentens lön ligger, som jag nyss nämnde, på nivån 9 500 'kr: Nästa steg kan, om man/har disputerat, vara att man får en universitetslektorstjänst, och då kan lönenivån komma uppi 10 000 kr. Steget därpå är professurens nivå som man kanske kan nå efter 6-15 år, ibland efter längre tid, Blir man professor, kan lönen till en början bli 12 500 kr. Professorer i andra länder, har helt andra löner. Vad det sedan blir efter skatt redogör.jag inte för nu, men alla vet att skatteeffekten' ytterligare understryker de här problemen., Efter. besöket: i Östergötland skulle, utskottet behandla den, del. av regeringens budgetproposition som, kallas Gemensamma frågor. Det redovisades att: civilministernå bil:15,i budgetpropositionen deklarerar att staten som arbetsgivare, dvs. regering och riksdag, bör verka för kollektivavtal som ger ökad: produktivitet och effektivitet., Vi måste tänka nytt, säger han. Nya system för löne .och:anställningsvillkor måste prövas, Prestationslönesystem bör kunna leda till varaktiga förbättringar: effektiviteten inom ramen för en god arbetsmiljö för de anställda, framhåller civilministern, Först 'vill jag säga att.detta civilministerns uttalande är välkommet. Han tycks nu förstå attstatens lönepolitik måste, anpassas till verkligheten, Skall vi behålla kvalificerade och duktiga medarbetare i statens tjänst duger det inte att barapositivt betrakta utvecklingen. Vi kaninte levai föreställningen att vi som arbetsgivare till 500 000'statstjänstemän, inte är en, del;av en, stor verksamhet och en storiarbetsmarknad. både inom och utom landet. Här gäller det faktiskt att konkurrera om duktigt folk. Det skall också sägas att exemplet med forskardocenten i Jänköping, inte skall ge intrycket att problemet enbart gäller forskning och utveckling eller befattningar på högsta nivå. Jag talar inte bara om forskare och genier, specialister och toppchefer. Det gäller chefer och specialister på alla nivåer, Här måste faktiskt marknadsanpassning,till., Härsmåste särskild hänsyn tas till arbetsuppgifter och de krav som ställs på prestationerna — inte till vad befattningen exempelvis kallas. Vi moderater i utskottet trodde att hela utskottet skulle kunna tala ä ännu mera klarspråk än civilministern, och inte minst Sven Erlanders vädjan i Linköping borde ha fått utskottet på sådana tankar. Men icke! Vadfår man höra? Jo;:en socialdemokrat.menade att det räcker med att erbjuda forskare intressanta arbetsuppgifter och en. fri tillvaro, på en,forskningsinstitution, Eller hörde jag fel? I så fall får majoritetens talesman vara snäll och rätta mig. Mendiknande flummiga funderingar, långt ifrån yerkligheten, har jag hört andra socialdemokrater framföra i andra: sammanhang. Utskottsmajoritetens sätt-att.se,på detta gav, oss: moderater anledning. att avge ett särskilt yttrande; Vi står sannerligen på verklighetens grund när yi i sista: meningen. slår fast att, de statliga, forskarlönerna måste stå sig i konkurrensen med såväl vad de enskilda företagen erbjuder, som vad man betalar utomlands för-skicklighet; och vetenskaplig kompetens. Varför! är ni,socialdemokrater; så. rädda för löneskillnader? Är det, den solidariskalönepolitiken.som,fått er att bortse från den praktiska verkligheten? Jag haritidigare deklarerat i kammarens;talarstol att den solidariska lönepolitiken, har, gjort .mycket gott och inte minst medverkat till ökad rättvisa på många områden, t.ex, inom detaljhandeln - den näringsgren som jag arbetat inomci:25-åry Ett-affärsbiträde hade oförskämt dåligt betalt på 1960-talet. På den:tiden var, det enorm.skillnad mellan att stå i affär och att Är ni rädda för vad era väljare skall säga? Tänk att jag tror att folk i allmänhet begriper det här. Jag har äldrig hört någon protesterajmot att:en duktig fotbollsspelare eller ishockeyspelare får bra betalt; De flesta vet att det krävs enormt mycket av:en ung grabb som wvill/komma upp i landslagsklass. :; Jag överdriver inte om: jag exempelvis. uppskattar: den. normala träningstiden till 3-5 timmar om dagen. Man tvingas försaka oerhört mycket som andra ungdomar anser vara notmal-livsföring: Låt oss göra en jämförelse mellan en ung flicka eller pojke.som vill komma i landslagsklass-på musikens område; Man blir, inte en skicklig flöjtist eller violinist utan övning. Och vill man så småningom, om 10-20 år, söka till filharmonikerna, krävsatt man övar timme efter timme varje dag i 10-20 år. Bara själva provet till en orkester såsom filharmonikerna är något unikt i fråga om krav på topprestation. Och vad betalar:vi? En låg lön i förhållande till andra yrken med samma krav på utbildning och kompetens och i förhållande till vad man betalar; musiker utomlands! Fru talman! Sammanfattningsvis: Regering och riksdag måste inte bara rekrytera duktigt folk, utan vi måste också se till att: vi behåller dem vi anställt.

Fru talman! Eftersom Alf Wennerfors tog upp den här frågan, som vi har diskuterat också i utskottet, finns det anledning att göra några kommentarer; Jag konstaterar att propositionen och utskottsbehandlingen; omfattade mycket mer än bara löneområdet, som Alf Weanerfors berörde; Man talar om målet för statens arbetsgivarpolitik för återstoden, av 1980-talet. Där gäller det också — det bör kanske påpekas — att medverka till samhällsekonomisk balans, ett demokratiskt arbetsliv, personalutbildning, att-ta till vara alla människors förmåga och. resurser i, arbetslivet, dvs. insatser för handikappade, jämställdhet mellan män och kvinnor, fördjupad medverkan från de anställda vid införande av ny teknik, och att vara ett föredöme för hur datateknik kan utnyttjas för att tillgodose både verksamheten, medborgarnas och de anställdas intressen. Det rör sig alltså. om ett betydligt bredare spektrum av åtgärder och målsättningarän dem som, Alf Wennerfors gör sig till tolk för. Att bara erbjuda höga löner för några få grupper i den statliga verksamheten överensstämmer kanske med. moderaternas uppfattning. Men detär inte problemfritt om man samtidigt skall medyerka till samhällsekonomisk balans, vilket det också talas om i programmet. Det är något som en ansvarig regering och en ansvarig riksdagsmajoritet också måste ta hänsyn till. Alf Wennerfors förvanskade sedan mitt påpekande i utskottet och menade att jag skulle ha sagt att forskare inte behövde hög lön, utan att de forskade enbart av intresse. Faktum är dock att många forskare just inom de fria universiteten har ett mycket stort intresse av grundforskning. Där har de helt andra möjligheter till detta än om de går över till atvarbeta i ett företag. Då handlar det om tillämpad forskning och många gånger rent teknisk utveckling. Det är en realitet för många forskare. Det här betyder inte att vi säger att dessa forskare skall ha låga löner. Man har alltid försökt skrämmas med att säga att våra forskare försvinner till andra länder. Men det kommer faktiskt lika många forskare hit från andra länder för att lära sig och ge oss nya kunskaper. Förmodligen tjänar Sverige och andra välutvecklade länder på att det kommer forskare utifrån. Det ger ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Det viktigaste är alltså inte att våra forskare får höga löner, utan också andra intressen dikterar deras insatser. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! 'Debätten kring arbetsmarknadsutskottets betänkande 15 beträffande den allmänna lönenivån för statsanställda: blev avbruten på grund av middagspausen.

Herr talman! När riksdagen skall ta ställning till frågan om ny organisation för polisväsendet kan det finnas anledning att erinra om att så sent som för mindre än 20-år:sedan polisen, fortfarande var, kommunal. Kommunen; var polisens verksamhetsområde. Då hade vi också ett betydligt större antal kommuner än i dag. Stora brister förelåg, emellertid-på den tiden,i;polisorganisationen; Denna kunde inte möta den allt hårdare brottsligheten. Det var nödvändigt att göra intecbara kraftiga ccesursförstärkningar utan också; organisatoriska föränd 2 [Låt mig; islåcfast attidet svenska, polisväsendet.somcettiresultat av detta utbyggnadsarbete idagstår.på;en hög nivå: Polisarbetet utförs med kunskap ockhskicklighet. : Bolisen;chari också tillgång till modern materiel.

sådan vtvasklipg, måste, kraftfullt Polisutedingar har genomfört: och som nu Geer (Äasi för, dagens proposition.

nja 0v T9vÖ qqag Herr talfmån Får polisens organisation med. undantag fördön) detaljfråga Som behatdlag'preservätiomntt] sonvhandlaronitnitjänstiden: regionala örganisätionen i!

lånd. a I 61 M solist Jivild ojn bitrallamsa 18d iardms2d15v När vil de söm tycker” ättrförslagetbär riktigt: bra: och svi isom/ihar! anmärkningar på” enskildå?

skölväsenderEeller pölisväseridej alltid skapar iomegniisgesd doo notiyveegnn Som justitieminister såde är ere avihuvudtankarha imeförmarbetet i en décEtitralisering”av beslutsfunktionerna till ide lokala polisstyrelserna,/somn förvandlas "från orådgivandö”tillobeslutandes organ! Deras beslutsområde: kömmimer såvitt jag” kän förståratt IBlinmycket iomfattande påcdetipolisiäral verksamhetsömrådet: Mamkanske känsäga att detsättbömyttetstalgräns för polisstyrelsernass verksamletskompetens,sgenom! attr deblangesiattidemi operativa polisiär!

?De komer attrfinnavattsäe ställslinfördetti mycket omfattande arbete och grafinlåga bedömningari väldigt mångacdalkd stlod DESS bättre har! iran Inom rikspolisstyrelsén sredan iplånerat;sför len utbildfingsverksärmhet! som 1ät>intiktad på! dledarhöternalii deblivarndes polisstyrelserna. Jag trorratt dettalärmycketsviktigt för attiinté détilokala; polisarbetet skall komma'!ått! drunkna i detaljfrågor; som kan ha simgrundi; alltför omfattande, alltför många lokala intressen och önskemål. Vi vill verkligen inte ha tillbaka den tid då polisarbetet idé ölika ländsfiskalsdistriktörprägladesävlandsfiskalernas varierade ititrésseområden. Medan må i det envdistriktet kände körstaterauttpolisetefick ägna sig åtarbetemedatts kontrollera:att handlarnas mått och vikter var krönta i vederbörlig ordning, kunde :man i granndistriktet konstatera att polisen där mest av allt var intresserad av trafiksäkerhet i form av kontroll av cykellyktor på kvällar och nätter. Det vill vi som sagt inte ha tillbaka, utan det får allt vara litet större grepp över verksamheten. Men jag vill också säga att det är'en angelägen rättssäkerhetsfråga att lika fallibehandlas lika, oavsett i vilket polisdistrikt medborgaren råkar befinna sig. Det är därför inte utan vissa bekymrade funderingar som jag har tagit del av och medverkat till förslaget att man i viss utsträckning skall reducera rikspolisstyfelsensverksamhet på en speciell punkt.

Så har emellertid inte blivit fallet. Man får förgäves söka i förarbetenaefter några mer handgripliga motiv för att beskära verksamheten. Några sådana motiv hittar man inte, utan det:tycks i stället vara på det sättet att-.det mer eller mindre har blivit ett axiom att rikspolisstyrelsen vuxit alltför mycket i personalstorlek och att detta gör en nedskärning angelägen. Wisst.kan ran hålla med om attall offentlig verksamhet måste ses över och bantas. Det kan också gälla för rikspolisstyrelsen. Men då är det rationaliseringssyften och besparingsmotiv som är det väsentliga, och sådana syften har jaginte direkt funnit i detta sammanhang. Det enda mer påtagliga motiv som man kan få ut är egentligen att rikspolisstyrelsen styr den lokala verksamheten ialltför'/stor utsträckning genom sin produktion av råd och anvisningar. Jag kan väl gott säga att när jag som nybliven ledamot av rikspolisstyrelsen fick fem-böcker fyllda med anvisningar från rikspolisstyrelsen och kunde konstatera att det.i min brevlåda en gång i veckan och kanske ibland två gångeri-veckan kom nya anvisningar, så tyckte också jag till en början att det var litet väl: mycket. Så småningom har jag insett vad dessa föreskrifter och anvisningar för polisväsendet har betytt för en enhetlig rättstillämpning ute i de olika polisdistrikten , alltså för medborgarnas rättssäkerhet. Därför menar jag att om-man nu vill beskära denna rådoch anvisningsverksamhet, måste det ske med mycket stor försiktighet, och det är med en viss tillfredsställelse jag konstaterar att det ingalunda är meningen att man skall ta bort denna verksamhet helt och hållet: Jag tror att man måste vara mycket försiktig och hellre hälen:anvisning för mycket än en för litet. Herrtalman! Låg mig avsluta med att säga att det beslut som vi nu kommer attfattainnehålleren del frågetecken, och det är angeläget att man var och en på sitt håll försöker följa utvecklingen. Ett väl fungerande, väl balanserat polisväsende är:en av grundpelarna i vårt samhälle,

Herr talman! Riksdagen skall, som vi har hört, om en stund fatta beslut om ettförstastegien organisationsförändringinom polisen. Det gäller dock inga stora, omvälvande förändringar. Den organisation som fastställdes när polisen förstatligades 1965 var en bra organisation. Den har därför inte behövt förändras särskilt mycket, vilket också redan har framhållits. Som alltid vid organisationsförändringar förekommer det naturligtvis röster för och emot. Till dem som i detta avseende har varit kritiska kan man säga: På samma sätt som samhället förändras behöver en organisation som polisen förändras och anpassas till de nya förhållandena. Den stora förändringen 1965 är fortfarande grunden för polisens organisation. Det har utskottets ordförande också tryckt på. Det ger ett högt betyg till dem som då förberedde och genomförde polisorganisationen. Framtiden får visa hur de reformer som nu är aktuella blir mottagna och om de klarar sig lika länge, dvs. ett tjugotal år, innan nya förändringar åter aktualiseras. Den svenska polisen är inte bara kunnig, som justitieministern sade, utan också lojal mot det samhälle som den är satt att tjäna. Polisen har en skyddande uppgift gentemot medborgarna, men även en hjälpande. Därför är det mycket bra att det beslut som om en stund skall fattas kommer att fastslå att den hjälpande verksamheten skall vara en självständig uppgift för polisen vid sidan av det brottsförebyggande och det brottsbeivrande arbetet. Närkontakten är viktig, och förhållandet mellan polis och allmänhet måste vara naturligt och öppet genom en ömsesidig och förstående dialog. Jag skall inte gå in på alla detaljer i det aktuella förslaget. Det har redan presenterats, främst i propositionen och i betänkandet. Den intresserade kan läsa om det där. Jag skall bara peka på vissa frågor och något kommentera reservationerna. Rikspolisstyrelsen föreslås få delvis andra funktioner, främst på grund av ett ökat krav på en förskjutning av ledningsfunktionen från central till regional och lokal nivå. Behovet av en central styrning är kanske inte så stort nu som det var under inledningskedet efter 1965 års reform. Då fanns det ett mycket stort behov av att skapa likartade rutiner och regler för all polispersonal, var verksamheten än bedrevs. Nu har målsättningen om en likriktning av rutinerna i viss grad uppnåtts. Då blir i stället metodutveckling en större uppgift för rikspolisstyrelsen. Den lokala och regionala styrningen kan i och med detta göras mer självständig. Polisstyrelserna skall nu också ges ökade befogenheter att själva fatta beslut rörande en stor del av polisens verksamhet. Jag ser inte denna förskjutning av ledningsfunktionen som någon kritik mot rikspolisstyrelsens hittillsvarande verksamhet. Det är mera fråga om en anpassning till den verklighet som vi lever i. I stället finns det anledning att här ge rikspolisstyrelsen en eloge för det ledningsoch utvecklingsarbete som styrelsen har haft ansvaret för under de gångna 20 åren. Det blir nu klarare uttalat vad polisstyrelserna skall ha för uppgifter och befogenheter. Det gäller planeringen, verksamhetsinriktningen och utnyttjandet av resurserna — de ekonomiska ramarna — för verksamheten. Detta kommer att ställa höga krav på de förtroendevalda ledamöterna i polisstyrelserna. De kraven behöver mötas med en viss form av utbildning av ledamöterna. Detta bör dock kunna ske utan att resurser tas från den reguljära:polisutbildningensivilket detchar.framförtsifarhågor för. Vidare är det bra att detimpär utsagt-vad, man;egentligenzmenar, med ;/polisledningi särskilt fall” ;Jag tror nämligeniatt detihar,funnits olika meningar, om,detta. sivNändetgäller den regionala organisationen har.riksdagen år 1981 beslutat att.den skall behålla sin anknytning till länsstyrelserna och att länspolischeferna:skall: förbli tjänstemän i länsstyrelserna. .Länspolischefernas ställning där skall också förstärkas! Av rationella skäl förordas-emellertid:en annan organisationsformiför,storstadslänenin Stockholm och. Göteborg -.och för Jämtlands, län. I det; sistnämnda, länet finns, bara.tyå; polisdistrikt annars hade-välndetta knappast, blivitiaktuellt;just nu, sbbo19d binorg si NWgenomför polisberedningeneniintervjuundersökning eng län för att;bloasströnasom den föreslagna organisationen, för ,de tre länen kan anpassas; till övriga läm eller, till; en, del. .av,dems Tillj årets riksdag har centerpartiet motionerat .om.att inte gå längre: när det gäller förändringen i den ixegionala organisationenrän, man, gör beträffande, de tre här angivna länensn Att! i samtliga, län, förena, tjänsten,|som,-chef.med ;tjänsten.som polismästare ii residensortens polisdistrikt-tror vi inte. är, en.bra lösning för samtliga dän.Jävs+.och konkurrensförhållanden kan uppkomma eller åberopasifrån, andra polisdistriktäm residensortensy särskilt om, det finns i.storlek likvärdiga polisdistrikt länet. Därför har, vii reservation nr 2,redan.nui år yrkatatt deförändringar i.denregionala-polisorganisationen iövriga län som kan behöva-göras skall genomföras med utgångspunkt i de riktlinjer för den framtidaregionala,polisorganisationen som riksdagen beslutade om år 1981. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 2. BMSnoNsvI Beträffande polishögskolan; som föreslås,bli enibyrå vid. rikspolisstyrelsen, har centerpartiet.i.en motion förordat. att, den ;i;stället skall bilda en;egen enhet:inoms rikspolisstyrelsen sdirekt, under, verksledningen. ; Detta, krav framförs,dels för att,man;anser; att,polishögskolan, behöver vara fristående frånavdelnings--och byråindelningenivid styrelsen, dels för att öka möjligher ternacatt, SERSEESSL SE SR rr Aso AE andra-högskolor, och, med andra enheter, inom rikspolisstyrelsen. .,1önqqu bss 22iv I smionilutv ki nJagoerkänner, gärna, att jag: + såg>situationen,så, när; vi iadiplsölesade Polishögskolan i polisberedningen:Jag ansluter. mig emellertid.nu till den syn vi,haroframfört,i, motionen. .Ay.den anledningen, yrkar jag också bifall till reservation nr 3. Ai När det sedan gäller, rekryteringsorganisationen har vi i.en sentermotion följtupp, polisberedningens förslag om att; de,11:rekryteringskonsulenterna skulle drasiin.och iställetingå ibasorganisationen eller de fria resurserna för, att,i första hand, förstärka, utredningar angående ekonomiska brott. och; narkotikabrott, alternativt vid behoy ingå, somiinspektörer vid polismästarens kansli 1 RES RA sadan ettbratag varit; rarssmtingstpala Det finnsenligt. uppgift fin. ett tiotal sökande till varje ny tjänst. Då bör det knappast behöva satsas några.tesurser påatt få ytterligare ett antal sökande; till polisyrket. I,stället;behövs.det resurser till uryalsarbetet, som också är, mycket. betydelsefullt. ; Detta arbete, .bordejemellertid, , kunna, klaras. av; polisinspektörerna vid polismästarnas kanslier. Det är redani dag flera av, de; här befattningshavarna som i polisdistriktemunder polismästaren handlägger rekryteringsärendena,; dys.-den:del av, arbetet. isomi redan, nu, faller. .på; polisdistrikten; Ten valsituation där man hariatt välja, mellan att bibehålla de, här konsulenttjänsterna eventuellt besatta med sociologer, vilket också har diskuterats +. eller att. in stället, utnyttja, tjänsterna; för. .utredningar av ekonomiska brott och narkotikabrott; tror jag många polisdistrikt väljer att förstärka utredningssidan, Även departementschefen säger att rekryteringsr konsulenternas ursprungliga uppgifter numera.inte , motsvaras, av, några, egentliga behov; Centerpartiet-står därför fast vid.polisberedningens förslag. Jag ber att få yrka bifalltill reservation nr,4.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
Herr talman! I snart 20 år har vi haft den nuvarande belisorannisstonent id Under hälften av,denna tid'har organisationen utretts. Föride anställda inom polisväsendet har ;detta inneburit;.en.-långatid.iav. oro. inför de framtida arbetsuppgifterna, i I 19) I utredningssammanhanget Am, det Fått.stor; fär ÄRNAnE män. du olika partiernas representanter; liksom det hittills, rått. samstämmighet i, de propositioner som framlagts,av dels en;borgerlig regering, dels.en sogialde-; mokratisk,, Om det.samlade, resultatet är hållfast fån framtiden utvisa. Men; inom tio år är det förmodligen åter dags för en ny utredning, I ett föränderligt samhälle är ju varken polisens uppgifter eller dess organisation en, gång gör allaigivensbedii 118 19310421u4 Tålastöt 19 & oninab I i Från ;folkpartiets-sidar ställer, vi, oss, äkpgi försligsande Ding på ett, undantag när, och det,;gäller,den uteblivna tjänsten som biträdande polischef; i Göteborg.

.hade aviserats, ,Om-, behandlingen, yvarit särskilt ,skyndsam kan diskuteras — den tog tio år, vilket inte är särskilt skyndsamt. Som utredningsledamot från. 1975 och; därefter är jag naturligtvis medskyldig, till att ordet skyndsamhet fått. denna, betydelse. Men det gäller, en omdaning av;hela polisväsendet, och behandlingen-har därför. måst. få ta dennalånga tid, Beklagligtvis har frågan jomi den, regionalarpolisorganisationen kommit litet i otakt.

Representanter från de olika länen erbjuds möjligheter att lägga fram sina synpunkter.

Vid sin sida bör han i regel hä en ställföreträdande chef, eftersom arbetsuppgifterna självfallet kommer att bli mer omfattande.

De skulle fortsättningsvis vara tjänstemän i länsstyrelsen: En ny justitieminister gav 'polisberedningen direktiv, som skulle kunna innebära att systemét med”länspolischefer avskaffas. Därefter kom det återigen" en”ny justitieminister, som anser att den regionala ledningsfrågan” kan reduceras till en 'departementsfråga, som inte kräver riksdagens hörande: Glädjande nog här idetta fall ett enhälligt utskott gått emot departementschefen. I anledning av några motioner föreslår utskottet att riksdagen själv och i ett sammanhang skäll besluta onY den regionala polisorganisationen. Det är skönt att riksdågens-1edamöter reagerar och att de inte avhänder sig beslutanderätten söm faktiskt tillkommer riksdagen: Polisreformen innebär alltså en decentralisering av beslutsfunktionerna från den centrala nivån till de'regionala och lokala nivåerna. Detta betyder en stör omställning” för” bl.a. Irikspolisstyrelsen, ett 'omställningsarbete som innebär dels en minskning av ”personalorganisationen, dels förändrade uppgifter. Vissa av rikspolisstyrelsens ledningsfunktioner begränsas eller upphör helt. Vidaré begränsas styrelsens möjligheter att utfärda centrala föreskrifter till' de regionala. ock”loKala pölismyndigheterna!I stället blir styrelsens Kanske viktigaste uppgift årbetét med metodutveckling på det polisiära området! Självfallet är detta en oerhört viktig uppgift.

Herr talmän! Med dessa reflexioner om polisväsendets framtida inriktning ber jag till sist att få yrka bifall till reservation nr 1 och f. ö. till betänkandets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har liksom Hans Petersson i Röstånga sedan 1975 varit engagerad i utredandet om polisverksamheten, först som ledamot i polisutredningen, sedan som ledamot — under den senaste tiden som ordförande — i polisberedningen. Det har varit ett mycket intressant arbete. De övergripande målsättningarna i utredningsarbetet har varit att stärka lekmannainflytandet, att minska byråkratin och att flytta ner beslutanderätten så långt som möjligt på lokal nivå. Dessa målsättningar har i stort varit i god överensstämmelse med det reformarbete i vårt samhälle som har aktualiserats av regeringen efter valet 1982. Det hinner hända mycket på en tioårsperiod. När utredandet började hade Sverige alltjämt en stabil samhällsekonomi. Den gjorde det möjligt för den dåvarande socialdemokratiska regeringen att i budgetpropositionerna varje år i början och i mitten av 1970-talet föreslå riksdagen att besluta om inrättandet av flera hundra nya tjänster inom polisen och att stärka polisens resurser med utrustning och mycket annat. När vi nu är framme i finalen av utredandet är läget i samhällsekonomin ett helt annat. Statsbudgeten medger numera i bästa fall att befintliga tjänster bibehålls.

Inte minst när det gäller att på bästa sätt nyttja resurserna är den lokala anpassningen och den lokala hushållningen mycket viktiga. Där kan det förstärkta lokala inflytandet få stor betydelse. Regeringen har i stort sett följt polisberedningens förslag, som också fick starkt stöd i remissomgången. De förslag som vi nu skall fatta beslut om är, som justitieministern påpekade, första etappen av polisreformen. Jag vet att man bl.a. från polishåll har kritiserat att inte hela reformen genomförs på en gång. Herr Lidgard var inne på samma sak i sitt anförande. Jag är övertygad om att man på många håll i genomförandekedjan, inte minst i de lokala lekmannastyrelserna, hälsar uppdelningen med tillfredsställelse. Den ger bl.a. behövligt utrymme för den informationsoch kursverksamhet för lekmän som vi har understrukit angelägenheten av. De delar av reformen som vi nu skall ta ställning till gäller främst frågor om polisorganisationen på central nivå, vissa särskilda frågor om den regionala och lokala polisorganisationen, och det utbyggda lekmannainflytandet. Polisstyrelserna förändras genom reformen från att ha varit i huvudsak rådgivande organ till att bli i egentlig mening styrande organ för svensk polis. När det gäller den regionala polisledningen fastställdes redan i riksdagens principbeslut 1981 inriktningen på en ny organisation i Stockholms län och i Göteborgs och Bohus län. Polisberedningen fick uppdraget att forma den organisationen och samtidigt undersöka lämpligheten av en liknande regional ledningsorganisation för Jämtlands län. För alla tre länen föreslår nu departementschefen, med instämmande från justitieutskottet, en förändrad regional organisation. Den förändrar inte länsstyrelsens roll. Länsstyrelsen skall även framgent vara det högsta polisorganet i länet. Men uppgiften som länspolischef skall kombineras med tjänsten som polismästare i lokalt polisdistrikt. Den modellen förordade polisutredningen på sin tid, och för en tid sedan fick polisberedningen i tilläggsdirektiv att undersöka, om den nya modellen också skulle kunna genomföras i ytterligare län utöver de tre nu aktuella. Mot detta har nu centern reserverat sig i justitieutskottet. Argumentet från reservanternas sida för att säga nej begriper jag inte. De påstår att en sådan reform skulle leda till en icke önskvärd centralisering. Vad förändringen innebär är att man försöker minska på förvaltningsarbetet, försöker finna en modell som gör att en regional chef också skall disponera resurser för sitt arbete — inte vara en kompanichef med enbart koktross, som en polis sade på en länskonferens nyligen. Sanningen är den att reformen faktiskt stärker lekmannainflytandet på regional nivå, och reformen i stort stärker lekmannainflytandet lokalt. Polisberedningen reser nu runt och lyssnar i län efter län på hur man ser på en övergång till den s.k. länspolismästarmodellen. För de närvarandes information — och med särskild adress till reservanterna — vill jag berätta att man faktiskt i en del län som beredningen hunnit besöka önskar en övergång till den nya regionala ledningsorganisationen. Jag vill också poängtera den breda politiska enighet om reformen som tidigare talare har pekat på. Den enda fråga som förenat de tre borgerliga partierna i en samlad reservation mot justitieministerns förslag gäller kravet på inrättandet av en tjänst som biträdande polischef i Göteborg. Naturligtvis skall, som justitieutskottet har understrukit, länspolismästaren i Göteborg också ha en kvalificerad medarbetare i ledningsfunktion vid sin sida, liksom länspolismästaren i Stockholm. Men titulaturen måste inte vara ”biträdande polischef”, anser socialdemokraterna i utskottet, liksom regeringen och liksom polismästaren och polisstyrelsen i Göteborg. När det gäller den centrala utbildningen har departementschefen föreslagit att den skall samlas i en gemensam organisation inom polishögskolan. Den meningen delas av en bred majoritet i utskottet. Skolan föreslås få ställning som byrå i rikspolisstyrelsens organisation. I reservation 3 har centerpartisterna i utskottet föreslagit att polishögskolan skall bilda en egen organisatorisk enhet inom rikspolisstyrelsen. Det förslag som departementschefen lagt fram överensstämmer med polisberedningens förslag, som i remissomgången fick stöd av rikspolisstyrelsen, som bör ha den bästa erfarenheten när det gäller att bedöma vilken som är den lämpligaste organisationsmodellen. I reservation 4, också den från centern, föreslår man en annan organisation för rekryteringsverksamheten än den som departementschefen föreslagit. Centerns modell överensstämmer i stort med polisberedningens förslag att man skall dra in de elva nu verksamma rekryteringskonsulenterna. Det råder överensstämmelse mellan majoriteten och reservanterna i justitieutskottet om att polisens rekryteringsinsatser kan minskas i ett läge när man inom polisen har tiotalet gånger fler lämpliga sökande än man kan placera i utbildning. Vilken modell man skall välja för att spara resurser som f.n. kan anses överflödiga kan man ha delade meningar om. Departementschefen anser det värdefullt att göra besparingar av polisresurser på lokal nivå och bevara rekryteringskonsulterna — men med inriktning på urvalsprocessen beträffande de sökande. Därmed bevaras erfarenhet och kunskap, anser justitieministern, och i det instämmer majoriteten i justitieutskottet.

Jag hoppas att vi har hittat balanspunkten idet avseendet. Det är angeläget att man i alla led medverkar till att reformen blir vad utredningen, polisberedningen, regeringen och riksdagen har satt som mål. Med detta, herr talman, vill jag på samtliga punkter yrka bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på de fyra reservationerna.
Herr talman! Jag skulle vilja säga ett par ord med anledning av att centerpartiet i reservation nr 2 om den regionala polisverksamheten försöker skaffa sig en egen profil. Om man jämför det centerpartiet säger i sin reservation med det utskottet har sagt i samma fråga, skall man vara väldigt skicklig för att kunna finna någon skillnad. Jag måste säga att det är knappt nästippen sticker fram på centerpartiets profil i det här sammanhanget. För vi säger precis samma sak, nämligen att man inte skall göra någon ändring i den organisation som fastställdes 1981 när det gäller den regionala ledningen, utan att riksdagen får ta ställning till saken. Så var det med hela den historien.
Herr talman! Jag vill passa på tillfället att rätta till en del av vad Arne Nygren sade när det gäller övergången till den nya ordningen beträffande den regionala ledningen i de här tre länen. Det är mycket riktigt att några vid de här intervjuerna har uttalat sig för den nya organisationen. Men som jag har fattat det vill de flesta f. n. behålla den organisation som vi har haft hitintills — mycket av den anledningen att man vill komma bort ifrån jävoch konkurrensfrågorna. Det har genomgående varit i residensortens polisdistrikt som man har kunnat tänka sig att gå över till länspolismästarrollen. Eftersom det gynnar det distriktet kan man förstå att de av den anledningen ställer upp på den organisationen. När det gäller rekryteringsfrågorna vill jag påpeka att Arne Nygren har ändrat uppfattning. Som ordförande i beredningen var han med och beslutade om att vi skulle föreslå att rekryteringskonsulenterna skulle avskaffas. Jag har i mitt tidigare inlägg motiverat varför jag tycker att man skall avskaffa dessa konsulenter och varför mitt parti har lagt fram det förslaget. Det är en prioriteringsfråga. Elva tjänster kan tyckas vara ganska litet, men jämfört med noll är det ändå elva tjänster.
Herr talman! Jag skall inte polemisera mot Arne Nygren. Vi har i tio år diskuterat polisfrågor och kommit fram till ungefär samma ståndpunkt. Det som skiljer oss i dag är Göteborgskomplexet. Där har vi alltså olika uppfattningar. Men jag vill gärna komma in på frågan om den regionala polisledningen. I mitt tidigare anförande sade jag att det kan tänkas att vi i framtiden kan få ett system med ömsom länspolismästare, ömsom länspolischefer. Jag talade om att jag för min del tycker att man principiellt sett bör ha en någorlunda enhetlig organisation. Jag talade också om att jag gärna ser att vi får länspolismästare. Jag vore därför tacksam om Arne Nygren något vill utveckla sin egen syn på just detta.
Herr talman! Först några ord till herr Polstam. Han oroade sig för de olika modeller som vi skulle kunna få på den regionala organisationen. Den olikheten har vi redan i dag. Det finns inte någonting som säger att den nämnda modellen är lämplig bara för tre polisdistrikt. Det är önskvärt — och jag delar därvidlag helt Hans Peterssons i Röstånga mening — att vi får en organisation som är likartad för hela landet. Därmed skulle vi naturligtvis få stora vinster i det regionala ledningsarbetet. Men det kan tänkas att det är en reform som behöver växa fram i etapper och att vi månne i det fortsatta arbetet i polisberedningen skulle kunna hinna en bit på väg i det reformarbetet. Därmed hoppas jag att jag har gett den deklaration till Hans Petersson som han önskade om min syn på den här frågan. Herr Polstam oroade sig över att jag har en annan mening här när det gäller frågan om indragning av rekryteringskonsulenter än jag hade i polisberedningen. Jag sade i mitt huvudinlägg att målsättningen — att minska resurserna för rekryteringsarbetet — uppnås med båda modellerna, både den som departementschefen har föreslagit och den som vi föreslog i polisberedningen. När nu en majoritet i utskottet har stannat för den lösning som justitieministern föreslagit har mitt huvudmål uppnåtts, nämligen att minska på resurserna. Jag har då fått göra vissa justeringar i min uppfattning om hur detta skall ske. Jag vill erinra herr Polstam om att han stod här i talarstolen och vittnade om att han själv hade ändrat sig beträffande något som han inte hade upptäckt under det pågående beredningsarbetet. Vi kan väl säga att vi därmed är kvitt i vad gäller ändringar.
Herr talman! Jag tycker också att vi kan vara kvitt. Detta bevisar att ett visst förhållande kan ändras under en utrednings gång. Vi har under polisberedningens sammanträde i dag kunnat konstatera detta också i en annan fråga. Eftersom jag har ordet skulle jag också vilja nämna att folkpartiet tog ställning i frågan om länspolismästarnas roll i den regionala organisationen redan 1979, när 1975 års polisutredning lade fram sitt betänkande. Redan då sade den moderate ledamoten Blom och jag i ett särskilt yttrande att vi var mycket betänksamma mot detta. Vi ville göra remissinstanserna uppmärksamma på att detta inte var någon särskilt bra lösning, och vi ville ha respons på den uppfattningen. Det tycker jag nu vi börjar få. Majoriteten av de yttranden som jag har läst tyder på att man vill ha kvar den organisation som man hittills haft, med undantag för de tre län som redan är föreslagna och som det om en liten stund förmodligen kommer att fattas beslut om.